Fru talman! ”Vi må få et stopp på abortbölgen” — på svenska: Vi måste få ett stopp på abortvågen — står det i en artikel i Aftenposten från augusti i år som jag har fått mig tillsänd från vänner i Norge. Författaren, som har erfarenhet från en statlig rådgivningsbyrå, redovisar förhållandena i Norge. Han kallar i denna artikel den norska motsvarigheten till den svenska abortlagen för en ”manfolkslov”, alltså en manfolkslag. Författaren framhåller att kvinnan är prisgiven åt männens önskningar. Det må vara arbetsgivaren, principalen eller medarbetaren som säger: Du får juabort. Inte kan du föda barn. Du förlorar ju på det. Eller också säger man: Vi behöver dig i firman eller på företaget. Du bör inte ta ledigt. Mannen/partnern säger: Vi har inte råd med ett barn. Den tillfällige älskaren säger: Det finns ju abort och du har rätt till det. Det är en mycket stark artikel, som vittnar om djup inlevelse och kunnighet om förhållandena och om kvinnans nöd i detta fall. Så är alltså kvinnan utlämnad. Det som förmärks i Norge är samma våg som här, även om den kanske är svagare än så länge. Enligt betänkandet som vi har framför oss är antalet aborter i Norge 19,7 per 1 000 kvinnor i fertil ålder. Men det är allvarligare än så. Samma läkare hävdar i artikeln i fråga att ingen kvinna enligt hans uppfattning undgår en negativ verkan av en abort. Det kommer förr eller senare eller skada. För många innebär det slutligen en katastrof. Utskottet säger på s. 9, p. 3, att abortlagen bygger på kvinnans egen bestämmanderätt. Jag kan erinra om debatterna i riksdagen på 1960-talet och 1970-talet fram till dess att den nya lagen antogs med 214 röster mot 109. Inte minst från kvinnornas sida anfördes det utanför och inom riksdagen att aborterna var nödvändiga för kvinnans skull. Några påstod att det rörde sig om kvinnans frigörelse. Vi från kyrkorna och samfunden trodde det inte, och vi stämplades då som mörkmän. Vi var reaktionärer, som inte ville kvinnans bästa. I dag vet vi att det är männen som ofta samvetslöst gömmer sig bakom abortlagen, hänvisar till de möjligheter den ger. Den egna bestämmanderätten för kvinnan är en illusion. Jag har upprepade gånger sagt här i riksdagen att en kvinna normalt vill bli och vara mor. Det är samhället, det hårda men s.k. frigjorda, som tvingar en mängd kvinnor till det som de djupast upplever som negativt. Jag har glatts över kvinnoaktionen mot pornografi och förnedrande reklam. Jag väntar en aktion från kvinnornas sida mot den förnedrande attityd som tvingar kvinnor till abort. Här kan man verkligen tala om diskriminering. Jag vill peka på den statistik som finns på s. 7 i utskottsbetänkandet. Per 1000 graviditeter var aborterna 25,4 år 1978. Det är den högsta siffran någonsin. Vi skall komma ihåg att det f.n. är en viss nedgång i antalet kvinnor i fruktsam ålder i jämförelse med de stora kullarna från 1940-talet och 1950-talets början. Och när vi ser på antalet barn som har bortopererats kommer vi fram till att det gäller 125 000 på fyra år och att kurvan pekar uppåt i år. I Stockholm avbryts i år var tredje graviditet. Vad betyder detta ekonomiskt? Det är ju våra sjukvårdsresurser som används vid abortingreppen. Utskottet säger att de utförs på polikliniker, men det fordras i alla fall personal, och andra sjukvårdssökande får vänta. Det har talats om att många sjukvårdsanställda känner motvilja. Visst är det så. Läkarreglernas punkt III lyder: ”Läkaren skall besinna vikten av att skydda och bevara människoliv.” Jag känner många läkare som finner det ytterst motbjudande att medverka vid aborter. Utskottet talar på s. 8 om en utvärdering, varvid man bör söka klarlägga ”såväl de positiva som de negativa konsekvenser abortlagen medfört”. Positiva? Är det någon som ser dem? Jag har svårt att göra det. Jag medger att det finns tillfällen när abort må förekomma, men att den nuvarande vågen fortsätter kan inte vara positivt. De negativa verkningarna är uppenbara — vi har ju också att tänka på befolkningsfrågan. Vad finns det för utsikter för vårt folk — som nation, som svenskar? Jag menar inte att vi behöver vara just svenskar i Sverige, men är det någon politiker som stiger fram och säger att det sjunkande antalet födslar är ingenting att oroa sig över? Om abortrådgivningen står det i utskottets betänkande att den inte har till syfte att påverka den abortsökande kvinnan att avstå från abort eller låta utföra abort. Ja, det är bra, men jag vill då anföra att jag av flera personer fått upplysningen att man får rådet att utföra abort innan man har frågat — direkt, stundom nästan pockande, fastän man inte kom för att begära abort utan bara för en vanlig kontroll vid en graviditet. I den debatt vi hade här i riksdagen i april 1978 anförde jag ett exempel på att en mor blev uppmanad att utföra abort, eftersom hon ansågs vara för gammalatt föda barn. Jag tycker att det är upprörande att sådant kan ske, men detta torde vara undantag — jag vill hoppas det. Men sedan kommer de etiska aspekterna. Vad menas med rätt till abort? Jag som kristen anser att budet gäller människans alla åldrar: Du skall icke dräpa. Jag har många gånger i kammaren talat om det ödesdigra, det ohyggliga att människan gör sig själv till herre över liv och död. Tar man fostrets liv, kan man ta gamla eller sjuka människors liv. Jag säger: Det är orimligt! Men det finns i dag en debatt i gång om t.ex. fosterdiagnostik och att man avlivar barn som man tror skall födas sjuka på något sätt. Jag vill gärna läsa något av det som av F.J. Nordstedt är sammanfattat i förordet till andra upplagan av Tage Lindboms bok Sancho Panzas väderkvarnar, som har kommit i år. Han refererar där till Tage Lindboms bok Människoriket, som kom i fjol. Han säger där att människan har gjort sig själv till det högsta goda. Hon har själv det högsta värdet i samhället och livet. F.J. Nordstedt skriver i förordet: ”Men nu börjar vi kunna skönja vad Tage Lindbom kallar den tredje revolutionen. Särskilt tydligt märks detta i den offentliga sjukvården, där man på allvar för fram tanken på att ett människoliv skall utsläckas, om det inte kan anses vara ett fullgott liv, t.ex. genom fostermord på handikappade barn. Ty när man förnekat människans gudomliga ursprung, hennes värde som av Gud skapad återstår till sist intet annat än att betrakta henne som en maskin. Detta är människorikets slutstation. Tage Lindbom uttrycker det så: Människoriket är den pseudoandliga drömbild som vill uppehålla illusionen om att denna sekulariserade tillvaro har en mening och ett mål. Det är under den tredje revolutionen som slöjorna kommer att slitas bort och avslöja sekulariseringens förstörelseverk.” Detta är inte sagt bara om Sverige utan om hela Västerlandet och världen i stort, men det är en skrämmande utveckling. Vad vi i dag behöver är en ny livskvalitet, en ny stil, säger någon. Ja, vad vi behöver är det evigt nya, det som aldrig blir föråldrat. Vi måste få in en kraft i vårt samhälle — annars är välfärden bara en chimär. Vi har tragiken med de oföddas öde men även tragiken med de föddas — hemlöshet, gifter, droger, alkohol och tobak i en omfattning som vi inte drömde om för tio år sedan. Vi har problemet med hemmen, som blir allt sämre och för många obefintliga. Vi har barn som inte har någon mor och fler och fler barn som inte har några föräldrar. Vi som nu är gamla och fick trygghet, vägledning och fostran har mitt i välfärden inte kunnat ge våra barn detta. Här behövs en ny politik. Det materiella är inte det grundläggande. Huset är byggt på en grund. I Sverige har vi raserat grunden — den kristna etiken. Vi har trott att huset i alla fall skall hålla, ja, t.o.m. förbättras. Nu är sprickorna uppenbara — välfärden är trasig. I dag finns det ingen bot, ingen möjlighet till ögonblicklig bättring. Men det har skett ett uppvaknande — jag upplever det allt starkare. Vi politiker måste börja om från grunden. En generation, kanske två eller tre, är ”förlorade”. En snar satsning på det väsentliga kan rädda nästa generation. Jag vill slutligen erinra om den nordiska kongress i Reykjavik i våras, där barnpsykiatriker till ett antal av 300-400 var samlade. En svensk läkare, doktor Humble, höll ett anförande om att vi måste se till att barnet har en mor som tar hand om det. Expressens reporter, som har skrivit om detta och som jag hänvisar till, frågade: Var det ingen som protesterade? Nej, ingen, svarade doktor Humble. Det är ett tecken på tillfrisknande. Barnet behöver föräldrar, och barnet behöver födas.

Fru talman! Det är med tillfredsställelse som jag har noterat att en rad representanter för socialutskottet i debatten har framhållit att betänkandet 10 inte utgår från någon omprövning av principerna bakom nu gällande abortlagstiftning. Det fanns kanhända någon suddighet vid presentationen av utskottets beslut, som har lett till en pressdebatt. I den har förts fram att vår abortlagstiftning inte bara skulle utvärderas utan också omprövas. Jag tror det är viktigt att det blir klart för alla att det inte är avsikten. Jag skall omedelbart be att få yrka bifall till hemställan i socialutskottets betänkande. Jag gör detta speciellt därför att jag vill begagna tillfället att betona var Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund står när det gäller abortlagstiftningen. Vi delar utskottets och statsrådet Holms uppfattning att det inte finns anledning att ändra på huvudprincipen i abortlagen, nämligen att kvinnan själv inom vissa gränser skall få bestämma om hon skall föda sitt barn eller om hon skall låta avbryta graviditeten.

Jag skall inte citera ordalydelsen. Fru talmannens klubba skulle omedelbart falla i så fall — sådana ord och liknelser hör inte till ett riksdagsprotokoll eller en debatt i kammaren. Men vi har upprepat dem ordagrant i den anmälan till allmänhetens pressombudsman som vi har låtit göra mot en av de tidningar — den största borgerliga tidningen — som har låtit införa annonserna. Jag tycker, fru talman, att det var nödvändigt att få klargöra detta. Jag vill också när det gäller verkningarna av den nuvarande abortlagstiftningen säga att man har noterat att antalet tonåringar som fått abort har minskat kraftigt. Vi tror att med bättre rådgivning och upplysning kan antalet minskas ytterligare. Vi ser det från vår sida som en utmaning till landstingen att verkligen skärpa sig, för nu råder stora regionala skillnader. Man kan också konstatera att landsting som har satsat ordentligt på upplysning och rådgivning har nått låga siffror. Det är alltså en utmaning till de landsting som släpar efter. Det är också på sin plats, både här och kanske också i utvärderingen, att peka på vad man kan åstadkomma i abortförebyggande syfte genom en ordentlig upplysning om preventivmedelsteknik och samlevnadsfrågor. Jag vill peka på det pilotprojekt på Gotland som tillkom tack vare en motion väckt av de socialdemokratiska kvinnorna.

Det finns därför anledning att uttrycka farhågor för de planer vi har hört talas om att man drastiskt skall skära ner socialstyrelsens insatser på detta område. Vi tror fortfarande att hälsovårdsnämndens arbete är av oerhört stor betydelse.

Och vi tror att det är möjligt att minska den. Vi har i dag metoder — moderna preventivmedel och fri abort — som förhindrar oönskade graviditeter. Den rätten skall vi värna om. Men det är en fråga som vi måste ställa oss i sammanhanget: Har vi också möjlighet att föda de barn som vi önskar? Att människor i dag inte vill eller kan föda mer än ett eller två barn är en tankeställare för oss politiker. Och det är inte alls självklart att det är rädsla för att använda vissa preventivmedel som gör att just kvinnor omkring 30 år och uppåt söker abort i större utsträckning nu än tidigare. Det kan också vara de rent ekonomiska villkoren. Svaret finns då i ett mycket brett spektrum av samhällsplaneringen: arbetsmarknaden, familjepolitiken, bostadspolitiken, barns och vuxnas närmiljö, ett tryggare, mänskligare och barnvänligare samhälle.

Fru talman! Ytterst få aborter sker i hast, Sven Johansson. Sjukvårdsarbetet planeras därför så att personalen inte tvingas medverka mot sin etiska och religiösa övertygelse. Men det krävs inte särskilt stor fantasi, tycker jag, för att man skall kunna tänka sig in i en situation där abortingreppet verkligen blir brådskande med hänsyn till moderns hälsa, t.ex. en hastig försämring av ett tidigare ansträngt hälsotillstånd. Skulle den försämringen dessutom inträffa under en semesterperiod, då man har begränsad tillgång till personal, kan det bli nödvändigt att personer mot sin etiska övertygelse tvingas medverka i aborten. Det gäller faktiskt i ett sådant fall att rädda liv då också. Jag kan dessutom försäkra Sven Johansson att jag inte egenhändigt skall vare sig utforma direktiven till den kommitté som skall göra utvärderingen eller utse ledamöterna i den kommittén. Vi har inte ministerstyre här i landet — de" är regeringen i sin helhet som gör detta. Tore Nilsson talade om att abortlagen var en mannens lag, en lag för manlig dominans. Jag skulle vilja fråga: Blir verkligen mannens dominans mindre om vi avskaffar abortlagen? Det är inte mer än 50-60 år sedan som en kvinna som ogift blev gravid blev utstött ur samhället. Och det är en tid som vi faktiskt inte vill ha tillbaka. Det är ändå kortare tid sedan en kvinna, ofta efter manrens påtryckning, tvingades utföra illegal abort. Det är inte heller någonting som vi vill ha tillbaka. Mannens inflytande tror jag ingalunda var mindre över kvinnan vid de tillfällena. Det är självklart viktigt att abortrådgivningen utformas så att kvinnan verkligen får stöd i sin situation. Jag har också fått flera brev i den här frågan. I dessa påpekas bl.a. att den första fråga man i händelse av graviditet ställs inför på mödravårdscentralen är: Vill ni ha abort? Det är naturligtvis inte så abortrådgivningen skall fungera. Att förutsätta att en kvinna vill ha abort är enligt min mening att inkräkta på hennes integritet. Det naturliga är att kvinnan föder barnet, men om situationen är sådan att hon vill ha abort, då skall hon få rådgivning om allt som hänger samman med en abort. Tore Nilsson talade också om att befolkningssituationen här i landet var sådan att antalet barn blev allt lägre. Låt mig meddela att regeringen år 1977 medgav beredningsgruppen för internationella barnåret att genom statistiska centralbyrån göra en kartläggning av orsakerna till det minskade barnantalet. Sociologiska institutionen i Uppsala gör dessutom en intervjuundersökning för att utröna dels inställningen till barnafödande och orsakerna till de attityder som framkommer, dels inställningen till olika preventivmedel. Dessa utredningar kan naturligtvis bli ett värdefullt komplement till den utvärdering som socialutskottet här föreslår.

Fru talman! Jag tackar statsrådet Holm för detta kompletterande svar. I den utvärdering som skall göras är det viktigt att synpunkter från alla de människor som berörs förs fram. Jag tänker inte minst på de kvinnor som efter genomgången abort fått psykiska störningar och liknande. Det är väldigt viktigt att ta hänsyn till dem och vad de har att säga. I fråga om personalens skyldigheter är det långsökt att tro att en abortoperation kan innebära fara för moderns liv. Varför vågar man inte lagstifta på detta område för att ge personalen det skydd den behöver? Vi skall veta att många som arbetar inom sjukvården har en klart kristen livssyn. I en abortsituation är det inte bara fråga om ett liv utan om två.
Fru talman! Till det som sjukvårdsministern sade om männens roll på den tid då vi inte hade nuvarande lagstiftning vill jag säga att sådana påtryckningar säkerligen förekom. Men jag är alldeles övertygad om att de inte förekom i samma omfattning som i dag. Den dåvarande lagen var ett stöd för många kvinnor som innerligt gärna ville framföda sitt barn. Som jag antydde i mitt förra anförande har samhällsutvecklingen verkat i negativ riktning på detta område. Det är så mycket som har luckrats upp. Det är svårt att göra jämförelser, men jag efterlyser en helomvändning som gör att vi i samhällslivet och det politiska livet går in för att människor skall få tillbaka den tidigare synen på livet som något väsentligt och värdefullt. Den synen fanns en gång men har nu gått förlorad. Jag är inte alldeles övertygad om att just den här nya lagstiftningen, vilken enligt många mäns uppfattning gör det så enkelt att få abort, är anledningen till påtryckningen, i synnerhet när kvinnan känner fasa för preventivmedel och annat. Enligt min åsikt var det något negativt att lagstiftningen fick den utformning den fick, och vi måste absolut vidta åtgärder för att vända strömmen. Vad som sedan sades om de ekonomiska förutsättningarna kan vara sant. Men nog är det väl underligt att fattiga föräldrar — jag tänker på min mor och min farmor — i det samhälle som enligt mångas uppfattning var så dåligt ändå hade råd och vilja att föda sina barn. Ofta var det så att de stora barnfamiljerna fick de lyckligaste och bästa barnen. Vi har räknat alldeles fel över hela fältet. Det är inte möjligt att nu utan vidare säga vem som bär skulden, men jag kan ju säga att vi har räknat fel. Därmed uttrycker jag en förhoppning om att vi kan förändra förhållandena i positiv riktning så att det blir en glädje att få ett barn.

Fru talman! Högerkrafterna marscherar fram över hela Europa. Något av det första de ger sig på är de rättigheter och de sociala reformer som speciellt angår kvinnorna. I England lägger den konservativa regeringen fram förslag, som direkt innebär ett hot mot den nuvarande abortlagstiftningen. I Frankrike har abortdebatten ånyo blossat upp, eftersom den lag som antogs 1975 och som har stora likheter med den svenska ånyo skall diskuteras och eventuellt omprövas i parlamentet. Samtidigt reses kravet på fri abort av allt fler kvinnor runt om i Europa. I Portugal räknar man med att abortlagstiftningen kommer att bli en av de viktigaste frågorna i valet i januari. I Spanien, i Portugal, i Italien och i England går i dag tiotusentals kvinnor ut i demonstrationer för rätten till sin egen kropp och sexualitet, för rätten till fri abort. De går ut i demonstrationer mot de rättegångar mot kvinnor som hållits på flera håll, bl.a. i just Spanien. Detta sker samtidigt som vårt eget socialutskott vill ha en översyn av lagen. Redan tidigare — det har vi fått höra i debatten — har konservativa krafter försökt peta på abortlagen, men då har en mycket stark kvinnoopinion förmått hindra dem. Nu blåser uppenbarligen allt starkare högervindar också inom den borgerliga regeringen, och genast sticker patriarkerna upp. Nu skall abortlagstiftningen utvärderas. Det finns därför all anledning att se upp. Vilka motiv åberopas för denna utvärdering? Ja, det första skäl som angavs, och som också anges i utskottets skrivning, är det faktum att det är en ny lag, och nya lagar brukar utvärderas efter en tid. Själv har jag haft den uppfattningen att det är äldre lagar som visat sig otidsenliga med hänsyn till nuvarande samhälle och dess krav som regelmässigt blir föremål för utvärdering och omprövning, inte i första hand nya lagar. När den nuvarande abortlagen antogs 1974 var det en milstolpe för svensk kvinnorörelse. Och låt mig något beröra historiken bakom denna lag och vad vpk vid det tillfället framhöll i debatten. Äldre abortlagstiftning var och är fortfarande i många länder en klassfråga. Det var de fattiga arbetarkvinnorna som dog av illegala aborter liksom det i dag är de fattiga arbetarkvinnorna i Spanien och Portugal som dör eller lemlästas för livet av illegala aborter. Också efter den nya abortlagstiftning vi fick i Sverige på 1930-talet förblev abortlagstiftningen en klassfråga så till vida att det var kvinnor med sociala och ekonomiska svårigheter som tvingades genomgå en nervpressande lång psykiskt påfrestande byråkratisk apparat, medan de välsituerade hade lättare att få abort. Först 1974 fick alltså alla kvinnor i vårt land samma rättigheter rent juridiskt. I praktiken skiljer det sig naturligtvis fortfarande. Abortfrågan är och förblir en klassoch samhällsfråga, självfallet en samhällsfråga med många komplexa inslag. Den som har sin försörjning ordnad genom ett jobb, den som har hopp om daghemsplats har naturligtvis en annan valsituation än den ensamstående mamma som riskerar bundenhet och isolering, som riskerar att mista sitt jobb till följd av den uselt utbyggda barnomsorgen.

Nu visar utskottet mycket klart att det sedan den nya abortlagens tillkomst inte har skett någon nämnvärd ökning av abortfrekvensen. Vad som har skett är en förskjutning av åldersfördelningen — fler kvinnor över 30 år gör abort. Utskottet anger förutom det nyss nämnda skälet, nämligen att lagen är ny och därför bör ses över, tre grunder för en utvärdering: abortförfarandet och då särskilt abortrådgivningen, de regionala skillnaderna och anledningen till dem och slutligen de stödåtgärder som kan och måste vidtas för att stödja kvinnan i en för henne svår situation. Vi tycker att dessa tre grunder är positiva, och en utredning är nödvändig härvidlag. Men en sådan utredning kan göras utan att man börjar tumma på abortlagstiftningens nuvarande grunder. Visserligen konstaterar utskottet att ingen omprövning av den huvudprincip på vilken lagstiftningen vilar skall ske, men då framstår, fru talman, utskottets motiv som ologiska. Det framgår också av flera av de inlägg som har gjorts här i dag att man mycket väl kan tänka sig en ändring av själva lagstiftningen. Det ligger ju i en utvärderings natur. Vpk säger i stället: Vänd på resonemanget. Abortlagstiftningen är bra och bör ligga fast. Däremot måste en utredning tillsättas, som särskilt tar upp de tre omständigheter som åberopas som skäl för en utvärdering. Dessutom, vilket utskottet inte berör i någon större utsträckning, krävs en sådan utredning för att ta upp sakens kanske viktigaste sida, nämligen det faktum att det i detta land fortfarande saknas enkla, bra och ofarliga preventivmedel för både män och kvinnor. Jag är nämligen övertygad om att det finns ett samband mellan abortsiffrorna — det faktum att de ökar bland kvinnorna över 30 år — och nuvarande preventivmedels brister. Kvinnorna har ju under årtionden utsatts för läkemedelsföretagens profitjakt på det här området. Utskottet skriver: ”Man bör också söka utreda om framförda påståenden om att det skulle finnas en benägenhet hos vissa kvinnor att se abort som ett alternativ till användning av preventivmedel är riktiga och i så fall vad anledningen är till denna inställning.” Tillåt mig, fru talman, att när jag läser detta bli uppriktigt förbannad. Det är inte kvinnorna som väljer abort som preventivmedel — det är samhället som förvägrat och förvägrar dem rätten till ofarliga kontraceptiva metoder. Det är riksdagen som år efter år med en åsnas envishet avvisat vpk:s krav om ökad forskning på detta område. Vi kvinnor har som sagt tröttnat på att vara ett slags läkemedelsindustrins försökskaniner som man kan tjäna pengar på. Det finns otaliga exempel på hur såväl läkemedelsföretag som läkare helt hänsynslöst skrivit ut nya medel utan tillräcklig kännedom om deras verkningar på längre sikt. I en motion 1977 konstaterade jag att det från medicinska forskningsrådet det året utdelades drygt 2 milj.kr. för projekt som direkt berörde preventivmedelsforskningen. Två miljoner! Jämför de anslagen med de forskningsanslag som går till militära ändamål! Någon forskning för män förekommer knappast alls. Den finns, men den är oerhört litet utvecklad. Vad utskottet alltså borde ha tagit initiativ till är en utredning om de krav som vi länge drivit om en ökad rådgivning rörande födelsekontroll och resurser till dessa — vi har därvid pekat på bl.a. Gotlandsprojektet— samt ökad forskning om ofarliga, enkla och säkra preventivmedel för såväl män som kvinnor. Det hade varit ett bättre alternativ än att göra en utvärdering av själva lagstiftningen som man nu föreslår. En sådan utvärdering fruktar vi kan komma att leda till en inskränkning av de rättigheter som den progressiva kvinnorörelsen och andra radikala krafter tillkämpat sig trots ett hårdnackat motstånd från reaktionen — en reaktion som f. ö. sticker upp sitt fula anlete också i dagens debatt. Jag vill framställa följande särskilda yrkande, som har delats ut i kammaren.

De första tre punkterna stämmer väl överens med de motiv som utskottet anger och som Rune Gustavsson tidigare redogjorde för. Den fjärde punkten är enligt vår åsikt ett mycket viktigt tillägg. Skillnaden, fru talman, ligger däri att vi inte kopplar denna utredning till abortlagen. Den måste ligga fast.

Fru talman! Såväl Eva Hjelmströms inledning som hennes avslutning var mycket märklig. Eva Hjelmström började med att göra en rundvandring i Europa och tala om kvinnokampen för fria aborter. Så långt var beskrivningen riktig, men när Eva Hjelmström kommer hem till Sverige så har hon t.o.m. svårt att läsa innantill i utskottets betänkande. Eva Hjelmström säger att vårt eget socialförsäkringsutskott vill ha en översyn av abortlagstiftningen samtidigt som allt detta pågår ute i Europa. Detta har vi inte begärt. Vi har emellertid begärt en utvärdering av hur den nuvarande lagstiftningen och rådgivningen fungerar osv. Vi har uttryckligen sagt så här — jag citerar ur betänkandet på s. 8: ”Även om utskottet således inte är berett att förorda en omprövning av den huvudprincip på vilken abortlagen bygger, finns det enligt utskottets mening skäl som talar för att abortlagen bör bli föremål för en utvärdering.” Vi har sedan också försökt ange vissa områden för denna utvärdering. Eva Hjelmström säger att hon vill ha en utredning utan att man tummar på principerna i den nuvarande lagstiftningen. Jag har vid två tillfällen här sagt att huvudprincipen ligger fast — den tummar vi inte på, utan det gäller en utvärdering. Eva Hjelmström lägger nu fram ett yrkande i fyra punkter. Det är rätt intressant. De tre första punkterna, a—c, gäller sådant som utskottet angivit som viktiga områden. När vi sedan kommer till den fjärde punkten, finner vi att Eva Hjelmström inte heller hittat på den själv. Var finner vi den? Jo, den finns i motionen 1846, väckt av förste vice talmannen Ingegerd Troedsson m.fl., där det står: ”Vad är anledningen till det stora antalet oönskade graviditeter, trots det rikhaltiga utbudet av preventivmedel?” Det är alltså bara fråga om en omskrivning av vad som står i fru Troedssons motion. Det är rätt intressant att sätta det i relation till den inledning som Eva Hjelmström höll. Eva Hjelmström säger till slut att utredningen inte skall ha med abortlagstiftningen att göra. Men det är ju frågor kring abortlagstiftningen och hur den har fungerat som vi har diskuterat. Och det är detta vi vill ha en utvärdering av.
Fru talman! Som jag framhöll tidigare: I en utvärdering ligger också möjligheterna till en omprövning och en förändring av lagstiftningen. När Rune Gustavsson hänvisar till p. 2 i utskottets hemställan och den utvärdering som skall göras så ligger däri en hänvisning till motioner där motionärerna är klara motståndare till nuvarande lagstiftning. Det kan inte Rune Gustavsson springa ifrån. Och detta är mycket märkligt. Våra misstankar att detta innebär att lagstiftningen kan komma att omprövas skingras alltså inte. Sedan till detta med forskning: De motionsförslag som vi ställt år efter år om ökade anslag till forskning om preventivmedel för både män och kvinnor har samtliga övriga partier varit med om att avslå. Rune Gustavsson kan inte nu gå upp och förklara att han på något sätt har bidragit till att denna så oerhört viktiga fråga har fått ett fall framåt. Tvärtom: såvitt jag kunnat utläsa ur utskottsbetänkandet avstyrks också den motion han åberopar.

Fru talman! När Eva Hjelmström tar p. 2 i utskottets betänkande som stöd för att hävda att, som hon säger, i en utvärdering ligger också möjligheten till en förändring av abortlagens innehåll, tycker jag att hon har ett mycket dåligt underlag. Det vi har tagit upp där är de stora regionala skillnaderna i abortfrekvensen, och vi har ställt frågan vad som är anledningen till dem. Det är väl inte oväsentligt, Eva Hjelmström, att vi har så stora skillnader. Jag tog upp dem förut, men jag kan ta dem igen. När det gäller kvinnor i åldern 1544 år är aborterna per 1000 kvinnor i Stockholms län 24,7, i Göteborgs kommun 25,8, i Jönköpings län 12,5 och i Gotlands kommun, där man har gjort speciella insatser, 14,4. Är det ointressant att göra en utvärdering för att komma underfund med vad som är anledningen till dessa stora variationer i abortfrekvensen? Men det finns väl därför inga skäl att säga att just det innebär att utskottet vill ändra på abortlagen.
Fru talman! Jag tvingas konstatera att Rune Gustavsson över huvud taget inte lyssnar på vad jag säger. Det var självfallet inte den p. 2 som jag åberopade, utan det var p. 2 under ”Utskottet hemställer”, där utskottet såsom motivering för en utvärdering åberopar motioner vilkas undertecknare är klara motståndare till den nuvarande lagstiftningen — detta har framgått, inte minst av dagens debatt. Förklara för mig, Rune Gustavsson, varför man måste lägga abortlagstiftningen som grund för att kunna genomföra en rad positiva åtgärder på det här området! Skulle inte en sådan utredning kunna göras utan att man över huvud taget behövde blanda in abortlagstiftningen? Det finns ingen logik i vare sig utskottets resonemang eller vad Rune Gustavsson nu framhållit. Den här utredningen är fullt möjlig utan att man tummar på nuvarande abortlagstiftning.

Fru talman! Abortfrågan är bokstavligen en fråga om liv eller död. Vi reagerar nästan dagligen mot det våld som utövas när människor misshandlas, när människor dödas eller när barn eller vuxna far illa på olika sätt. Sådana händelser griper tag i oss, och jag önskar många gånger att vi kunde få en annan anda i vårt land: en kristen anda, där människor respekterar varandra såsom Bibeln lär. I en sådan anda, där man respekterar varandra, blir det inte heller så många oönskade barn därför att kärleken och respekten för motparten är större. I den andan har vi också respekt för livet. Vi vill skydda liv och rädda liv. Då måste man också göra klart för sig var livet börjar. Livet börjar i och med befruktningen. Detta torde få kunna argumentera emot. Men det är inte rimligt att säga att det befruktade ägget skall skyddas från den tidpunkten. Fostret kan inte tillförsäkras rättsskydd förrän man vet att fostret/barnet existerar. Men från den tidpunkt då detta med säkerhet kan konstateras måste också barnet i moderlivet enligt min mening ha fullt rättsskydd. Utifrån den grundläggande uppfattningen måste sedan ställning tas till frågan i vilka fall man kan anses ha rätt att göra avsteg från principen om fullt rättsskydd och alltså tillåta abort. Den övergripande målsättningen måste vara att nedbringa antalet aborter till ett minimum. Lagstiftningen måste också utgå från att barnet i moderlivet har ett egenvärde och att dess liv skall skyddas. Det finns naturligtvis situationer när liv står mot liv och där abort i så fall måste accepteras. Det finns naturligtvis gränsfall där det måste avgöras i vilken mån moderns hälsa står på spel. Vi har också våldtäktsfallen. Men principen måste bli att barnet i moderlivet skall skyddas och ha samma rättsskydd som vuxna människor. Det finns ingen anledning att säga att barnet i moderlivet inte skall skyddas därför att det inte kan föra sin talan själv. Tvärtom har vi som riksdagsledamöter ett särskilt ansvar för barnen — både födda och ofödda — därför att de inte kan försvara sig själva. Jag hörde en gång en diskussion mellan ungdomar, där några hävdade att det skulle vara helt fri rätt att göra abort. En ung man i sällskapet berättade då att hans mor blev utsatt för påtryckningar från anhöriga för att göra abort när hon var gravid och bar på honom, men hon vägrade. Och hans fråga till de andra ungdomarna var: Tycker ni att hon skulle ha dödat mig? Frågan ställde saken på sin spets och den förblev obesvarad. Det var ingen som ville säga någonting mer. Eva Hjelmström sade någonting intressant som jag kan instämma i. Hon sade att vi lever i ett barnfientligt samhälle. Planeringen görs utan hänsyn till barnen. Jag instämmer i det, särskilt när det gäller abortfrågan. Barnen som riskerar abort lever, så länge de får leva, i ett barnfientligt samhälle som planerar deras liv eller död utan hänsyn till dem. Det är en fråga om barn skall dödas eller inte. År 1979 har proklamerats som barnens år. Hur många barn skall dödas bara i vårt land under barnens år 1979? Ibland griper både sorg och skräck tag i mig när jag tänker: Hur stort ansvar har jag som riksdagsman för att detta får ske? Hur stort ansvar har var och en av oss som sitter i den här kammaren? I motionen 1978/79:365 har vi tagit upp några av de frågor jag nu berört om barnens rätt till rättsskydd. Vi menar där att en utredning måste tillsättas för att snabbt arbeta fram förslag till en ny abortlagstiftning, vilken skall ta hänsyn till barnens rätt att leva. Nu har utskottet föreslagit att abortlagen blir föremål för en utvärdering. Det tycker jag är mycket bra, och jag hoppas att den utvärderingen kan gå snabbt, eftersom ett ställningstagande för barnens rätt brådskar. Jag tycker också att det är bra att man i det särskilda yttrandet från moderaternas ledamöter sagt ifrån att man inte skall ta ställning till abortlagens konsekvenser förrän utredningen har gjorts. Det är viktigt att inte låsa sig på det sätt som utskottet har gjort när man t.ex. skriver att ”utskottet således inte är berett att förorda en omprövning av den huvudprincip på vilken abortlagen bygger”. Det är en mycket olycklig formulering. Jag tycker att en sådan här utvärdering skall tillåtas att leda till det resultat den visar att den måste leda till. Jag hoppas i stället att den utvärdering som skall göras leder till att vi så småningom får en ny abortlag som tar hänsyn till barnets rätt till liv. I vår motion tar vi också upp frågan om vad som menas med ordet ”livsduglighet”. Vi menar att efter den 18:e havandeskapsveckan är nästan alla barn livsdugliga om de får fortsätta att växa i moderlivet och inte utsätts för våld utifrån. Utskottet har inte anfört någon avvikande mening i det fallet, och det tolkar jag så att utskottet i princip instämmer i vårt resonemang när det gäller foster som är mer än 18 veckor. Men samma principiella resonemang kan också föras när det gäller barn som ännu inte är 18 veckor. De är också i allmänhet livsdugliga, såvida de får fortsätta att växa i moderlivet utan att utsättas för yttre våld. Vad vi snabbt behöver få är alltså en lagstiftning som tar hänsyn till de ofödda barnens rätt till liv. Det är vår plikt att värna även om dem här i kammaren. Nu skall vi få en utvärdering av lagen, och jag tackar för det. Jag hoppas att den utvärderingen går snabbt och att vi efter det kan få ett nytt lagförslag att ta ställning till — ett lagförslag som fullt ut tar hänsyn till de ofödda barnen. Med hänsyn till den utvärdering som skall göras avstår jag i dag från att yrka bifall till motionen 365. Liksom Sven Johansson vill jag understryka betydelsen av att sjukvårdspersonalens syn på medverkan vid aborter kommer med i utvärderingen. Utvärderingen måste självfallet få omfatta hela abortproblemet. Enligt min mening får ingen delfråga i förväg undantas, utan de som gör utvärderingen måste få möjlighet att gå in på olika frågekomplex, så att vi verkligen får en utvärdering som är värd namnet. Fru talman! Utöver dessa synpunkter har jag inget ytterligare att anföra.

Fru talman! Det är naturligtvis ingen tillfällighet att användningen av säkra preventivmedel drastiskt sjunker och att vi i samband med detta för första gången på många år fått en alarmerande höjning av aborttalen i vårt land. Forskares rapporter om risker och biverkningar är alltid tacksamma instrument att spela på för den som vill sälja lösnummer på kvinnors inneboende — förnuftiga eller oförnuftiga — rädsla. Kan det också vara så, som Eva Hjelmström redan antytt, att de kvinnor i åldrar omkring 30 år som i dag sägs stå för ökningen i aborttalen, numera redan hunnit äta p-piller i tio år och helt enkelt inte vill vara med längre? De nu åter stigande aborttalen har säkerligen varit den tändande gnistan för den abortdebatt som i höst flammat upp i landet. Riksdagens behandling av frågan beror inte på den aktuella debatten, men de sammanfaller utmärkt i tiden. Att riksdagens socialutskott med anledning av en rad motioner enhälligt beslutat förorda en utvärdering av 1975 års abortlag, dess tillämpning och följder är utomordentligt tillfredsställande. Tiden är nu helt enkelt, efter fem år, mogen för detta. Eva Hjelmström! Endast den som tror sig försvara en sjuk sak har anledning att vara rädd för en utvärdering. Jag tror, med 15 års erfarenhet av abortrådgivningsverksamhet, att jag vågar tala för den vårdpersonal som är engagerad på detta område, när jag säger att ingen önskar tillbaka det krångliga förfarande, den mentalitet av förmynderi och ibland också fördömande som fanns på den gamla lagens tid. Men det är viktigt att vi inte slår oss till ro och menar att allt är väl. Det är det inte, när en fjärdedel av alla graviditeter slutar med abort. Utvärderingen kan förhoppningsvis peka på områden där samhällets insatser kan förbättras. De väsentliga frågorna är precis formulerade i motionen nr 1846 av Ingegerd Troedsson: Vilken har effekten varit av att hela ansvaret lagts på kvinnan? Hur upplever kvinnan detta psykiskt? Får kvinnan tillfälle att tillräckligt bearbeta sin problematik före abortbeslutet? Borde kuratorskontakten vara obligatorisk? Fungerar stödkontakten efter aborten? Bl. a. dessa frågor bör enligt utskottets mening utvärderingen ge svar på. Det är uppenbart att en snabb handläggning, polikliniska aborter och frivillighet beträffande återbesök innebär positiva förändringar — för sjukvårdshuvudmännen. Det blir billigare och mindre personalkrävande. Låt mig påpeka att det innebär en klar frestelse för en överansträngd sjukvård att låta abortförfarandet bli enkelt. Kvinnan skall ju ändå själv bestämma. Men det är inte lika självklart att effektiviteten innebär enbart fördelar för kvinnan.

Och doktorn träffar hon kanske först när hon sover och i bästa fall efteråt, ännu drogad av narkosen, ur stånd att sortera känslor och ta emot information. Och återbesöket kanske inte blir av, om hon själv skall trassla sig igenom tidsbeställningens telefondjungel utan att ha något annat att komma med än ”jag vill bara prata med någon”. I en annan abortdebatt hörde jag frågan: Skall verkligen en enskild individ ha rätt att fatta beslut i en så viktig fråga? Jag vill i stället säga: Är det säkert att vi har rätt att lägga bördan av ett så viktigt beslut på en ensam människa? Jag ser för mig flera nitton-tjugoåringar, ett par år efter aborten, med arga och anklagande ögon: Det var alldeles för lätt att få abort. Jag hann inte med själv. Jag fick inte prata med någon vare sig före eller efter. Tillsammans med flera kolleger inom mödravården har jag undrat över en delvis ny symtombild, där hos mycket unga väntande mödrar: ovanliga psykosomatiska symtom, bisarra mardrömmar, oproportionerligt stor rädsla för att barnet skall dö eller vara skadat. Och så småningom klarnar sambandet med skuldstraff-funderingar relaterade till den abort som hon gjorde för ett par år sedan. Är sådant verkligen vanligare i dag än förr? Kan sådant förebyggas genom bättre omhändertagande kring aborten? Sådana frågor måste utvärderingen ge svar på. Kan inte samhällets kollektiva skuldfriförklaring av aborten helt ersätta det individuella avlatsbrev som socialstyrelsens telegram eller tvåläkarintyget utgjorde? Jag vill, fru talman, i detta sammanhang utifrån helt andra utgångspunkter än Tore Nilsson påpeka hur vi i dag på detta område vad gäller jämställdheten mellan könen halkat decennier tillbaka i tiden. Vid sekelskiftet stod kvinnan ensam, utarmad, utstött med sitt oönskade barn. Mannen gick helt fri. Men det kom en tid, för 20, 30, 40 år sedan, då det kostade en man en hel del att göra en flicka med barn. Mannen hade ansvar för preventionen. Jag har t.o.m. hört nu medelålders män säga att vikten av att ha kontroll över sig själv positivt påverkade nykterheten på våra dansbanor. Ett oönskat havandeskap kunde för honom såväl som för kvinnan betyda ett icke planerat äktenskap. I varje fall betydde det en mångårig försörjningsbörda för ett barn. I dag är vi, om än i mycket humanare former, på sätt och vis tillbaka igen. Kvinnan får bära ansvaret för preventionen och bära preventivmedlens biverkningar. Det antal svenska män i yngre åldrar som i dag tar ansvaret och besväret att trä på en kondom är i avtagande. Och forskningen beträffande säkrare preventivmedel för män går trögt — medlen ger biverkningar, säger forskarna, så det går inte. Jag har många gånger frågat abortsökande kvinnor: Och vad tycker din man då? Mycket ofta blir svaret: Han säger att naturligtvis får jag bestämma själv — det är ju jag som... Samhället har gjort det lätt för den enskilde mannen att två sina händer inför ett svårt beslut. Samhället har sagt att kvinnan bestämmer själv — det är ju hon som .

Fru talman! Anita Bråkenhielm påstod att jag försvarade en sjuk sak. Vad jag försvarar är kvinnans rätt till fri abort. Det, fru talman, är sannerligen ingen sjuk sak. Jag tycker att de moderata inläggen är avslöjande och indirekt en bekräftelse på de farhågor jag tidigare uttryckte. De inläggen visar klart att man från moderat håll lägger in en helt annan tolkning i utskottets skrivning . än vad såväl Rune Gustavsson som Lisa Mattson påstår att skrivningen ger uttryck för. Låt mig konstatera att ingen anser att aborter är eftersträvansvärda. Inte minst kvinnorna själva får lida av dem. Vi måste eftersträva ett samhälle där alla är välkomna, ett samhälle där alla barn kan bli lyckliga. Det kräver stora förändringar. Men det kräver också att vi eftersträvar att varje barn som föds skall vara välkommet. Bästa sättet att åstadkomma det är, som jag tidigare framhöll, ökad rådgivning och ofarliga preventivmedel. Det senare försöker Anita Bråkenhielm bagatellisera genom att hänvisa till braskande tidningsrubriker. Tyvärr är det inte detta det är fråga om. Tyvärr är det ett faktum att vi i dag saknar ofarliga och enkla preventivmedelsmetoder. Sedan spekulerade Anita Bråkenhielm kring de mycket stora skillnaderna i abortfrekvensen. De ligger naturligtvis såväl i den olikartade utbyggnaden av preventivmedelsrådgivningen i landet som i kvinnornas olika villkor i vårt samhälle. Den faktorn har dragits fram alldeles för litet i denna debatt.

Fru talman! Jag skall börja med att tala om att jag inte kommer att yrka någonting, och därmed inte ge en anledning till att stanna kvar i kammaren vid den här sena timmen. I början av året väcktes den motion, 1978/79:1865, som har givit upphov till det nu föreliggande betänkandet. Det är en märklig motion i den meningen att av tio motionärer är fem inte längre riksdagsledamöter. Jag hoppas att inte motionen har bidragit till att de lämnat riksdagen. Annars är det ett mycket intressant ämne vi tagit upp, och jag vill säga några ord med anledning av motionen. Just nu firas över hela världen den internationella arkivveckan, och det är ganska märkligt att motionen om bevarande av ett arkiv skulle komma upp just i dag. Jag vill gärna påpeka vad som står i motionen och få det till protokollet. Evangeliska fosterlandsstiftelsen är sedan starten och alltjämt en stor bokutgivare. Av de första årens utgivning finns varje titel i några exemplar i ett arkiv som f.n. förvaras i en källare i centrala Stockholm. Den lokalen måste nu utrymmas, varvid samlingen kommer att splittras. Undersökningar visar att det inte finns någonstans att ställa den, och därmed är den här historien från läseriet vid slutet. Det är ganska imponerande att se vad som uträttades på det här området. När vi i dag talar om stöd till bokutgivning och arbetar för att på det sättet göra en kulturell insats skall vi komma ihåg att våra fäder för 100 å 120 år sedan bland väckelsefolket och inom kyrkorna kunde åstadkomma en väldig bokutgivning. I en bok om Strindberg som utgavs för ett antal år sedan av Nils Norman finns en del siffror. Bara under fem år från stiftelsens början sålde eller utdelade förlaget inte mindre än 1 500 000 böcker och traktater. Under de första 25 åren spreds sammanlagt 12 948 040 böcker. Jag har haft tillfälle att titta på detta arkiv — och det är fantastiskt. Jag trodde aldrig att det rörde sig om en så mångskiftande litteratur. Visst gav man ut Bibeln, många bibelupplagor, och Luthers skrifter — det var under denna tid som Luther blev riktigt spridd bland folket. Men dessutom hade man tidningar för vuxna och barn, utgåvor med historiska berättelser, skrifter om kyrkohistoria och missionshistoria. Man gav t.o.m. ut ”Den engelska traktaten”, som ett intressant exemplar heter. Man såg bokens och det tryckta ordets möjligheter. Men man gav också ut biografier, kalendrar, reseskildringar, geografiska arbeten med illustrationer, flora i färg, barnböcker i färg, sångböcker, planscher, målarböcker och traktater. Jag var helt okunnig om detta till för något år sedan och inser nu vilken betydelse detta måste ha haft för vårt folk. EFS var hela folkets boklåda och uppfostrare. Det var en kulturgärning som EFS gjorde. Tyvärr är denna grundläggande insats i folkbildningen ganska förbisedd i dagens samhälle. Det finns i Stockholm en man som heter Nils-Gunnar Andersson. Han är den som har försett oss motionärer med mycket av det samlade material som vi har använt i vår motion. Han kan oerhört mycket om väckelsetiden och om bokutgivningen under denna tid. Han kan också mycket om August Strindberg. Vi hade tänkt oss att knyta detta arkiv till ett forskningscentrum som skulle anslutas till Strindbergsmuseet. Just i dagarna är det ju Strindbergsfeber. Jag kan påminna om Sven Stolpes bok för en tid sedan och om den nyutkomna boken av Olof Lagercrantz. Forskare från hela världen kommer till detta Strindbergsmuseum, som är inrymt i Blå tornet i Strindbergs sista hem. Dessa forskare, som känner till Strindbergs kontakt med läseriet, söker sig gärna till detta arkiv. Nils-Gunnar Anderssons tanke, som vi har framfört i motionen, är att det hade varit naturligt att till Strindbergsmuseet knyta ett arkiv från denna grundläggande tid i folkbildningen och därmed underlätta arbetet för forskare. Utskottet har inte funnit att detta är möjligt, och jag har inget annat yrkande än utskottet. Det är intressant att se att August Strindberg, som i Röda rummet som han för resten läste korrektur på den 1 november för 100 år sedan — på sätt och vis gick till angrepp mot läseriet, började med att ge läsarna ett erkännande. Vi har inlett motionen med ett citat av Strindberg: ”Läseriet är den enda yttringen av själsliv hos det sovande folket.” August Strindberg berättar i sina böcker att hans mor var läserska. Hon gick till möten och konventiklar. Från Betlehemskyrkan kom ”ammor, syjungfrur och andra vänner”, som han uttryckte det, och bar till hemmet Pietisten och Andelig Dufvoröst så att hans hem snart ”var överlupet med pietistskrifter”. Han klandrade i Röda rummet också en del av väckelsens folk, t.ex. pastorn i Blasieholmskyrkan, som han kallade pastor Skåre. Han hade också angrepp på mycket av det geschäft som han ansåg förekom vid bokutgivning. Han gjorde sig t.o.m. rolig över missionsskeppet Ansgarius, som lämnade Sverige 1873 och som han i sin bok kallar för skeppet Sulu. Allt detta visar att det är viktigt för dem som forskar om Strindberg att få reda på hans beröringspunkter med väckelsen. Det är också intressant att tänka sig att Strindberg kanske slutade som läsare. På nattygsbordet när han i maj 1912 gick bort i det hus där museet nu är beläget låg det en psalmbok. Där fanns det en understruken vers. Den versen var i den dåtida lydelsen denna: Domen fruktar jag väl stort, efter jag har illa gjort, men den trösten jag ej glömmer, att min broder Jesus gömmer. Det finns forskare som anser att Strindberg slutade som kristen, trots hans angrepp på kristendomen. Han var en stor diktare, och vi som inte förstår honom i allt men ändå inser att han var detta ansåg att detta var ett förslag som hade varit värt att realisera. När det nu inte är möjligt beklagar jag det, men jag önskar att vi från samhällets sida finner en möjlighet att rädda detta värdefulla arkiv, så att det inte nu körs ut, kanske för att aldrig mer kunna — Nr 34 samlas. Det är faktiskt en stor förlust, om så skulle ske. Detta var vad jag ville

Herr talman! På den tiden i Sverige när järnvägarna byggdes och industrin började växa fram började den gamla allmogeseglationen att förändras. Då växte det fram en skutsjöfart som fick enorm betydelse för svenskt näringsliv och för många bygder i Sverige. De här små, ofta väldigt oansenliga fartygen spelade delvis samma roll som långtradarna gör i dagens samhälle. De drog laster runt hela landet, även in i små samhällen och in i landet. De tog sig fram på Vänern, Vättern och kanalerna. Det var de som drog de litet större och tyngre lasterna. Det var med sådana här fartyg som de norrländska sågverkens produkter kunde fraktas till Tyskland. De var helt nödvändiga för svenskt näringsliv på den tiden. I Bohuslän och på en del andra håll fanns det bygder där hela näringslivet, alla människors existens, var beroende av de här små fartygen. Det var ofta hela familjer engagerade i fartygsverksamheten, och man byggde upp ett åtmistone hyggligt levebröd runt denna. Nu har utvecklingen gått de här fartygen förbi, och ännu värre är att det verkar som om de helt och hållet är på väg att försvinna. Många typer av dessa fartyg finns inte längre — vi kan i bästa fall se dem på fotografier. Den som inbillar sig att det längs en del av kajerna här i Stockholm ligger utomordentliga representanter för de här små skutorna och seglande fartygen tar fel. De flesta av dem är tyvärr i dåligt skick. En del av dem har man försökt restaurera och bygga om på ett sådant sätt att man inte riktigt vet vad det är för hybrider som ligger där. Det är inte särskilt mycket att visa upp för den som vill veta hur det såg ut en gång i tiden för människor som måste leva och arbeta ombord. Det är bråttom om vi vill försöka bevara sådana här gamla träkonstruktioner, som det oftast rör sig om, innan de är helt borta. Våra museer har gjort förtjänstfulla insatser på många områden, men när det gäller fartyg och de kulturhistoriskt intressanta delarna där har man haft 171 en olycklig tendens att inrikta sig på servicefartyg. Fyrskepp, isbrytare och sådant har varit trevliga och litet udda, och dem har man satsat en hel del pengar på att försöka bevara. Men det var ju egentligen fartyg som bara var avsedda att betjäna de andra och som det fanns ett stort antal av. Annars är det fråga om skolfartyg, som inte heller var särskilt typiska. I dagens läge finns det inte folk på museerna som riktigt förstår hur man skall kunna klara av att skydda och restaurera denna typ av träkonstruktioner. Vi börjar få ont om varv som kan ta hand sådana fartyg. Man klarar stålkonstruktioner utomordentligt bra, men litet större båtar av trä har man varken utrustning eller kunskap att klara av. Jag tycker att det är helt självklart att vi måste försöka bevara de minnen som vi har från en svunnen epok. Kulturutskottets yttrande är ett klart steg framåt, men här måste det faktiskt gå fort om vi inte skall ställas inför fullbordat faktum att dessa kulturhistoriskt värdefulla fartyg är upphuggna eller ligger som oreparerbara vrak i olika vikar. Man kan se den utvecklingen, om ingenting händer snart. Jag lovar kammaren att jag skall återkomma i denna fråga, om inte positiva åtgärder snabbt vidtas. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! I motionen 1979/80:2467 av vpk, yrkandena 9 a och 9 b, kräver vårt parti att riksdagen skall uttala sig för kraftigt ökade insatser i syfte att för det första radikalt förbättra modersmålsundervisningen för invandrarbarn och för det andra att radikalt förbättra och utöka svenskundervisningen för vuxna invandrare. I sitt avstyrkande av motionen hänvisar utskottet dels till de beslut som riksdagen tidigare har fattat, dels till kommittéarbete som pågår med syfte att utreda svenskundervisningen för invandrare. Herr talman! Modersmålsundervisningen för invandrarbarn har från många utgångspunkter stor betydelse för invandrarbarnens utvecklingsmöjligheter i det svenska samhället. En bra modersmålsundervisning gör det möjligt för invandrarbarnen att få del av och utveckla sitt eget kulturarv, som i sin tur har en avgörande betydelse för invandrarbarnens identitetsoch personlighetsutveckling. Ett väl utvecklat modersmål är också en förutsättning för invandrarbarnens möjligheter att lära sig det svenska språket. Likaså är svenskundervisning för vuxna invandrare ett led i jämlikhetssträvandena mellan svenskar och invandrare. Den har avgörande betydelse för invandrarnas möjlighet att delta i samhällslivet, att medverka i utvecklingen och positivt påverka den demokratiska beslutsprocessen. Svenskundervisningen är också en förutsättning för invandrarna att hävda sig i arbetslivet och ett sätt att stoppa den sociala utslagningen av invandrare, som f.n. har skrämmande proportioner. De hittills vidtagna åtgärderna i form av riksdagsbeslut och reformarbete av olika slag på det här området har visat sig helt otillräckliga. Problemen har ökat i omfattning och kräver helt andra insatser. Framför allt krävs en allsidig bild av invandrarproblematiken och en målmedveten planering och samordning av insatserna på de olika områdena som exempelvis modersmålsundervisningen för invandrarbarn och svenskundervisningen för vuxna invandrare. I det avsnitt av regeringsdeklarationen som berör invandrarna understryker regeringen behovet av en allomfattande invandrarutredning. Detta kan bara tolkas så att regeringen inte är nöjd med de hittills vidtagna åtgärderna på området. Även om vpk inte delar regeringens uppfattning om en allomfattande invandrarutredning, eftersom vi anser att huvudproblemen redan är väldokumenterade, är vi ändå överens om att de hittills vidtagna åtgärderna är otillräckliga. Men den uppfattningen delas inte av utskottet, eftersom vpk-motionen avstyrks under hänvisning till de beslut som tidigare fattats av riksdagen. Här föreligger uppenbarligen en motsättning i bedömningen av de hittills gjorda insatserna mellan utbildningsutskottet å ena sidan och regeringen, så som det framgår av regeringsförklaringen, å den andra. Det är en motsättning som ökar förvirringen om inriktningen av invandrarpolitiken, och det är i högsta grad oroväckande. Det går nämligen inte att frigöra sig från misstanken att utskottets ovilja att göra några som helst framåtsyftande markeringar kommer att bli riktningsgivande för invandrarpolitiken under de närmaste åren. Herr talman! I motionen 2467 finns inga konkreta förslag till åtgärder när det gäller modersmålsundervisningen för invandrarbarn och svenskundervisningen för vuxna invandrare. Vpk återkommer med sådana förslag i ett senare sammanhang. Syftet med motionen är att framhålla att riksdagen bör uttala sig för kraftigt ökade insatser i syfte att radikalt förbättra undervisningen på nämnda områden. Jag anser att ett sådant uttalande från riksdagens sida är synnerligen väl motiverat. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 2467, yrkandena 9 a och 9 b.

Herr talman! Det råder nog inga delade meningar mellan utskottet och motionärerna om vikten och betydelsen av både hemspråksundervisning och svenskundervisning för invandrare. Jag har därför ingen anledning att göra några tillägg till vad utskottet har noterat. Man hänvisar bl.a. till det beslut som riksdagen tidigare har fattat i vad gäller invandraroch minoritetspolitiken. Jag utgår också från att det utredningsarbete som har inletts kommer att fullföljas vad gäller hemspråksundervisningen.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

Herr talman! När nu utbildningsutskottet yrkar avslag på motionen med hänvisning till att riksdagen tidigare har fattat ett beslut i frågan, måste det tolkas som att utbildningsutskottet är nöjt med de hittills vidtagna åtgärderna på området. Svaret på motionsyrkandet om att riksdagen bör uttala sig om kraftfulla insatser på detta område, kan tolkas så att utskottet inte är berett att i fortsättningen göra några som helst insatser för att förbättra situationen i vad gäller vare sig hemspråksundervisningen eller svenskundervisningen för invandrare.

Herr talman! Thure Jadestig har frågat socialministern vilka åtgärder hon avser att vidta för att förhindra fortsatt vårdslös förskrivning av narkotikaklassade och andra läkemedel.

Socialstyrelsens kommitté för läkemedelsinformation har också vid flera tillfällen informerat samtliga läkare i landet om förskrivning av beroendeframkallande läkemedel. Läkare har ett särskilt disciplinansvar vid försummelse, oförstånd eller oskicklighet i yrkesutövningen. Medicinalväsendets ansvarsnämnd, som handlägger sådana ärenden, kan tilldela vederbörande erinran eller varning. Nämnden kan också återkalla läkarens legitimation eller begränsa hans rätt att utfärda recept. Inom socialstyrelsen arbetar en särskild arbetsgrupp med att utarbeta metoder för att identifiera riskgrupper — både bland patienter och bland läkare — och hitta fall där överförskrivning förekommer samt informera läkare om riskerna vid överförskrivning av läkemedel. Enligt vad jag har inhämtat väntas gruppen lägga fram en rapport i ämnet inom kort. Jag vill här också nämna att det pågår arbete inom justitiedepartementet med att komma till rätta med falska telefonrecept. I likhet med Thure Jadestig anser jag det allvarligt att narkotika och andra läkemedel förskrivs vårdslöst av vissa läkare. En fortsatt informationsoch tillsynsverksamhet behövs därför. Av vad jag har anfört framgår att både socialstyrelsen och regeringen har uppmärksammat de problem som Thure Jadestig har tagit upp i sin fråga. Jag kan försäkra Thure Jadestig att jag kommer att vidta de åtgärder som ankommer på mig för att förhindra felaktig förskrivning av narkotika och andra läkemedel.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Jag anser svaret vara positivt, och statsrådets personliga deklaration kommer säkert att kännas förpliktande. Rapporten från socialstyrelsens arbetsgrupp liksom justitiedepartementets pågående arbete med de falska telefonrecepten borde rimligen också medverka till att strama åt tyglarna och därmed begränsa det missbruk som synes råda. Jag vill återge ett citat från en TT-intervju: ”Vi har starka skäl att misstänka att ett stort antal privatpraktiserande läkare i Stockholm missbrukar sin ställning. Det gäller främst omdömeslös utskrivning av narkotika, s.k. svarta sjukskrivningar och missbruk av gällande läkarvårdstaxor.” Den som säger detta är en hög tjänsteman vid socialstyrelsen som handlägger dessa frågor. Han säger också att detta är en välkänd metod men att man har svårt att kontrollera och bevisa detta i efterhand. Statsrådet säger i sitt svar att medicinalväsendets ansvarsnämnd har tagit upp frågan, och det är riktigt att man har begränsat och förhindrat förskrivningsrätten av narkotikapreparat. Det gäller ett tiotal preparat i år och det väntas bli flera. Men det som är allvarligt i sammanhanget är faktiskt utbredningen. En studie som har gjorts vid Karolinska sjukhusets alkoholklinik av ett 50-tal läkemedelsmissbrukare visar att de har försetts med just dessa medel av drygt 60 privatpraktiserande läkare i Stockholm. Det har gått så långt att man t.ex. vid narkomanvårdsenheten på Huddinge sjukhus i ett brev till socialstyrelsen har uttryckt sin oro, ja, t.o.m. ilska över att arbetet ofta saboteras av dessa läkare. Det är därför mycket angeläget att statsrådet följer upp dessa frågor och att den ansvariga nämnden och myndigheterna får de personalresurser som behövs, för här står faktiskt människors liv på spel.

Herr talman! Jag delar herr Jadestigs uppfattning att det är en mycket allvarlig situation som råder på sina håll i landet. När det gäller att spåra läkare som kan misstänkas för att felaktigt förskriva beroendeframkallande läkemedel finns det flera möjligheter. Tillsynen över apoteksverksamheten utövas centralt av socialstyrelsens läkemedelsavdelning. Vid inspektion av apotek kontrollerar läkemedelsinspektörerna även förskrivningen av läkemedel. I vissa fall gör läkemedelsavdelningen särskilda receptkontroller. Länsläkare och i vissa fall förste stadsläkare skall en gång om året inspektera apoteken inom sina verksamhetsområden. Vid inspektionen skall särskilt granskas om någon missbrukat sin rätt att skriva ut läkemedel. Vidare skall försäljningen av bl.a. narkotiska preparat gås igenom. Länsläkaren skall upprätta protokoll över inspektionen, och protokollet skall sändas in till socialstyrelsen. Klinikchefer och andra läkare brukar också underrätta länsläkaren och socialstyrelsen om misstänkta fall av felaktig förskrivning. Vid behov av åtgärder i förskrivningsfrågor har apoteken självfallet också möjlighet att vända sig direkt till socialstyrelsen. Det finns alltså goda möjligheter att kontrollera sådana här saker, men tyvärr fungerar uppenbarligen inte kontrollen helt tillfredsställande. Jag nämnde i frågesvaret att det inom socialstyrelsen pågår en intensifierad undersökning av förskrivningar av beroendeframkallande medel för att få underlag för en bedömning av dels frågan om i vilken utsträckning missbruk av förskrivningsrätten förekommer, dels behovet av ytterligare åtgärder inom det aktuella området. Vi får avvakta resultatet av denna undersökning innan vi vidtar ytterligare åtgärder.

Herr talman! Jag delar statsrådets bedömning att eftersom dessa rapporter ligger så nära i tiden finns det anledning att avvakta dem, men när de kommer måste man försöka vidta åtgärder. Kontrollen av recept innebär ju ett tungt arbete. Det sker manuellt, och det är mycket tidsödande. Om någon oegentlighet av t.ex. en läkare misstänks så görs det en kontroll av recepten på apoteken, och recepten skall sparas där i två år. Varje år brukar en handfull läkare få varningar. Men det finns begränsade möjligheter att kontrollera detta, därför att man kan gå runt till olika läkare och få recept och sedan gå till olika apotek och få ut läkemedel. Kontrollåtgärderna är hittills inte så effektiva som statsrådet här har försökt framhålla. Narkomanvårdskommittén föreslog ett databaserat registreringssystem. Huruvida ett sådant i dag är en tänkbar lösning låter jag statsrådet pröva under ärendets handläggning. Men sedan jag lämnat in min fråga har ytterligare en allvarlig tendens tillkommit. Det gäller Krums undersökningar av vad som sker när det gäller receptskrivningar av narkotiska preparat till de intagna. Jag hoppas att regeringen är beredd att vidta åtgärder.

Herr talman! Självklart skulle ett databaserat kontrollsystem av läkemedelsförskrivning ge ett säkrare resultat. Men i det här sammanhanget vill jag tillägga att vi på detta område liksom på andra måste utforma regelsystemet med beaktande av människors berättigade krav på integritet. Vi måste komma ihåg att det finns många människor i vårt samhälle som har ett legitimt behov av läkemedel av det slag som vi här diskuterar. Vi får inte försvåra för dem att få den medikamentbehandling som de verkligen behöver på grund av sjukdom eller andra besvär. Därför är jag för ögonblicket inte beredd att ta ställning till ett datasystem för kontroll av läkemedel, men det kan bli framtidens modell.

Herr talman! Thage Peterson har framställt interpellationen 1979/80:52 om tillverkningen av utrustning för basindustrierna. Interpellanten kan inte motta svaret inom avsedd tidsperiod, varför jag ämnar besvara interpellationen den 10 december.
Herr talman! Thage Peterson har frågat mig om jag är beredd att dels vidta effektiva åtgärder för att komma till rätta med den allmänt sett otillfredsställande avverkningssituationen, dels utan dröjsmål säkerställa att virkesavtalens regler följs. Thage Peterson syftar här på virkesleveranser till NCB. Den starka konjunkturkänslighet som karaktäriserar skogsindustrin innebär bl.a. att behovet av skogsråvara varierar kraftigt från tid till annan. Stora krav ställs härigenom på såväl skogsbruk som skogsindustri för att virkesutbud och virkesbehov skall komma att överensstämma. Under den konjunkturuppgång som kännetecknat skogsindustrin under det senaste året har utbudet av virke inte ökat i den takt och omfattning som vore önskvärt. Jag är medveten om att virkesförsörjningsläget alltjämt är besvärande för flera skogsföretag. Riksdagen beslöt i våras om ett särskilt gallringsbidrag under 1979 för att stimulera till ett ökat virkesutbud. Även den i huvudsak tekniska omläggning av skogsbeskattningen som genomförs vid årsskiftet 1979-1980 kan förväntas medföra en viss stimulans av virkesutbudet. Inom jordbruksdepartementet övervägs f.n. bl.a. en förlängning av gallringsstödet. Hela frågan om skogsindustrins virkesförsörjning behandlas f.n. i särskild utredning, vilken har att arbeta skyndsamt. Vad gäller virkesförsörjningsläget för NCB vill jag framhålla att den situation som nu har uppstått inte kan hänföras till att ingångna virkesförsörjningsavtal mellan NCB och skogsägarföreningarna i norra Sverige inte skulle följas. Några avsteg från ingångna avtal har inte skett, såvitt jag har kunnat erfara. NCB behöver emellertid vissa tilläggskvantiteter virkesråvara för att fullt kunna utnyttja den samlade industrikapaciteten vid företaget. Enligt vad jag erfarit föreligger vissa svårigheter att erhålla sådana kvantiteter.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret, men jag tycker att han tar för lätt på skogsindustrins råvaruproblem. Skogsindustrin är ju inte vilken näringsgren som helst. Den svarar för en fjärdedel av vår export. 300 000 anställda är direkt berörda. Hundratals orter i vårt land står eller faller med denna näringsgren. Virkesbristen är ett stort bekymmer för hela den svenska skogsindustrin. Det finns fog för att säga att det är en ödesfråga, som vi måste ta allvarligt på. Vi har från socialdemokratiskt håll under en lång tid krävt planerade åtgärder för att komma till rätta med den otillfredsställande avverkningssituationen. Nu har vi en situation där råvarubristen och skogsägarnas brist på samhällsansvar äventyrar sysselsättningen för tusentals människor och för hela orter. Exportintäkter går förlorade. Fabriker tvingas slå igen, och människor kastas ut i arbetslöshet. Detta är, enligt min mening, den yttersta konsekvensen av att tre borgerliga regeringar har vägrat att se sanningen i vitögat och lägga fram de förslag som behövs för att komma till rätta med situationen. Vi måste få en strukturplan för hela skogsindustrin. Vi kan inte acceptera en oplanerad utslagning av fabriker på företagens villkor. Vi krävde också för snart ett år sedan en plan för försörjningen av råvara till skogsindustrin. Utvecklingen har visat hur rätt vi hade när vi krävde dessa åtgärder. På grund av att många företag i dag inte har en längre framförhållning än en månad, när det gäller råvaran, hjälps de alla åt att pressa upp virkespriserna då de konkurrerar med varandra. Och skogsägarna avverkar inte tillräckligt utan ligger och väntar på ännu högre priser. Under tiden läggs fabriker ned och människor blir arbetslösa. Detta är, vill jag säga, ett ansvarslöst spel kring råvarupriserna, och det är lika ansvarslöst av landets regering att inte ingripa. Genom NCB:s planer om omfattande driftstopp och Södra Skogsägarnas AB:s beslut att lägga ned fem fabriker på grund av bristen på råvara har den situation uppstått som vi varnade för. Beträffande frågan om virkesavtalen mellan företagen och skogsägarföreningarna skulle jag vilja säga att jag tycker att industriministerns svar är en aning djärvt. Här rör det sig om ett ställningstagande för skogsägarna. Det är anmärkningsvärt att han vill hävda att deras agerande är i överensstämmelse med avtalet. Föreningarna har ju förbundit sig att ta fram den kvantitet råvara som behövs för att tillgodose cellulosaindustriernas behov av virkesråvara. Min fråga blir då: Hur kan industriministern påstå att fabrikernas behov av råvara tillgodoses, när han samtidigt vet att fabrikerna kommer att få stoppa driften just på grund av brist på råvara? Statsrådet medger ju också i sitt svar att det föreligger vissa svårigheter att få fram den önskvärda råvaran.

Herr talman! Det är inget tvivel om att det här är ett stort problem, och jag kan instämma i Thage Petersons slutsats. Jag vill tillägga till mitt svar att, såvitt vi kan bedöma, har de träffade virkesavtalen infriats. Härvidlag finns det ingen anledning till anmärkning. Men den här frågan har ju en vidare aspekt. Den är också ganska komplicerad. Det rör sig bl.a. om enskilda individers privatekonomiska överväganden. Det finns, enligt min mening, inte anledning att försöka förenkla problemet, som Thage Peterson gjorde, genom att utpeka någon bestämd kategori eller någon bestämd ansvarig. I Västernorrlands län har det gjorts ett par undersökningar som kan sägas Nr 35 illustrera vad det egentligen handlar om. Bl.a. har skogsvårdsstyrelsen försökt att analysera leveransutvecklingen inom småskogsbruket. Man kan bl.a. notera att virkessäsongen 1975-1976 avverkade 47 96 av aktiva jordoch skogsbrukare, medan 31 926 av skogsägare med fast anställning utanför näringen avverkade. Under säsongen 1978-1979 bibehölls i stort sett aktiviteten bland de aktiva jordoch skogsbrukarna, av vilka 46 926 då avverkade. Skogsägare med förvärvsinkomst utanför näringen hade emellertid detta år minskat sin avverkningsbenägenhet, så att bara 2296 då genomförde virkesleveranser. Det finns också andra undersökningar i regionen med ganska intressanta resultat. Man skall naturligtvis inte dra några generella slutsatser av detta, men jag tror att det finns underlag för omdömet att man här inte kan peka ut någon bestämd kategori, utan att det gäller att alla inblandade parter känner sitt ansvar: att ägande av skog också är förenat med att sköta skogen och se till att ett normalt virkesuttag sker.
Herr talman! Vi är inte ute efter de skogsägare som sköter sig. Det har vi sagt i flera debatter här i riksdagen. Ordföranden i den aktuella skogsägarföreningen bekräftar i en TV-intervju av den 20 oktober att man levererar virke åt annat håll än NCB. Så småningom, menar han, skall avtalet följas. Men industriministern tycker uppenbarligen att allt är helt i sin ordning. Och det var detta jag avsåg när jag sade att Nils Åslings svar i dag är en aning djärvt. Jag skulle vilja skicka med Nils Åsling till industridepartementet våra sex krav för att komma till rätta med situationen inom skogsindustrin i dag. 1. Vi vill ha effektiva styrinstrument för att uppnå en planerad råvaruförsörjning. 2. Vi vill omedelbart ha en bedömning av skogsindustrins råvaruförsörjning under 1980 och vill att regeringen lägger fram förslag till åtgärder för att trygga råvaruförsörjningen för skogsindustrin. 3. Vi vill ha långsiktiga virkesavtal och en jämn avverkning. Konjunkturer och enskilda ekonomiska intressen skall inte få tillåtas styra skogens och skogsindustrins arbetsmarknad. 4. Vi vill att regeringen skall utarbeta förslag till åtgärder som skall finnas som reserv att sättas in för att få fram den nödvändiga avverkningsvolymen. 5. Vi vill ha ökade åtgärder för skogsvård, som är nödvändiga för att långsiktigt åstadkomma den önskvärda tillväxten i skogen. 6. Vi vill ha en strukturplan för hela skogsindustrin. Den planen skall upprättas gemensamt av samhället, skogsföretagen och de anställda. Innan en sådan plan är fastställd här i riksdagen accepterar vi inte några nedläggningar av fabriker inom skogsindustrin.
Herr talman! Hur man genom en strukturplan för industrin skall kunna klara råvaruförsörjningen kan ifrågasättas. Jag tror att Thage Peterson har en övertro på vad statliga regleringar kan göra. Låt oss i stället analysera problemet. Jag åberopade en undersökning av skogsvårdsstyrelsen i Västernorrland. Den visar att de aktiva, på fastigheterna boende jordoch skogsbrukarna håller sina leveranskvantiteter, medan däremot det växande antalet skogsägare som privat har en annan förvärvsinkomst inte gör det. De har sannolikt av privatekonomiska hänsyn dragit ned aktiviteten i sina skogsbruk. Det är personer som när det gäller fackanslutning — det är värt att notera — sannolikt tillhör något av LO-förbunden eller TCO. De är alltså löntagare i största allmänhet. Och man skulle t.o.m. kunna säga: Detta är i och för sig ett löntagarproblem. Slutsatsen av detta är självfallet att vi nu i samverkan framför allt med fackföreningsrörelsen och skogsindustrin behöver skapa gehör för kravet på att alla människor som äger skog, oavsett var de har sin inkomst, också brukar den på ett aktivt sätt som innebär kontinuerliga virkesleveranser.
Herr talman! Får jag fråga industriministern: Vilka åtgärder vill industriministern föreslå Sveriges riksdag, människorna i skogsindustrin och Sveriges folk, för att komma till rätta med råvaruproblemen inom denna viktiga industrigren? I stället för att komma med sådana förslag säger industriministern nu —- som alltid när Nils Åsling och jag debatterar: Thage Peterson har en övertro på planer och regleringar. Men vad jag har anmärkt på är att den dragkamp om virket som i dag pågår mellan olika skogsföretag bara innebär att priserna pressas upp, att vi får en osund marknad inom skogsindustrin och att de fria marknadskrafterna slår ut fabriker. Tycker Nils Åsling detta är bättre än att ha en planerad skogsindustri? Skogspolitiken måste anpassas till våra behov. Jag hävdar att de borgerliga regeringarnas skogspolitik innebär att det kommer att saknas 15-20 miljoner kubikmeter skogsråvara. Regeringens energipolitik innebär i dag att industrived eldas upp. Avverkningen för eldningsändamål har blivit så omfattande att vi redan nu räknar med att det i vårt land eldas upp råvara för en normal massafabrik. Hur länge anser regeringen att detta skall fortsätta innan regeringen avser att säga stopp?
Herr talman! Detta var rätt intressant. Plötsligt gör Thage Peterson en enorm reträtt och gör hela den här frågan till en virkesfördelningsfråga inom industrin. Hans tidigare kommentar var att det var försumliga skogsägare m.fl. som orsakade problemen. Det gäller tydligen inte längre. Beträffande industrin vill jag säga att med den har vi redan inlett kontinuerliga överläggningar för att försöka skapa underlag för en ändamåls enlig struktur, vilket i sin tur också innebär att man skapar en industriell Nr 35 struktur inom den ram som råvarutillgången medger. Där har vi alltså ett Torsdagen den arbete i gång som kommer att ge sina resultat. 22 november 1979 Men när det gäller leveransförmågan hos småskogsbruket kan vi inte släppa den bara med hänvisning till situationen i industrin. Den måste vi ta itu med. Alla som äger skog måste leverera kontinuerligt. Det är den målsättning vi har. Där vill vi inte gå in med tvångsåtgärder, men jag är beredd att kalla till överläggningar med t.ex. LO och TCO, som i sina led har en väsentlig del av dessa skogsägare som inte levererar kontinuerligt, för att tillsammans med fackförbunden överlägga om vad som är möjligt att göra.
Herr talman! Jag är säker på att såväl talmannen som kammarens ledamöter uppmärksammade att jag sade att skogspolitiken måste anpassas till våra behov, och att jag kritiserade de borgerliga regeringarnas skogspolitik, som innebär att det kommer att saknas en betydande kvantitet skogsråvara. Vi måste få alla skogsägare att också ta sitt samhällsansvar. Jag vill också efter detta meningsutbyte konstatera att de borgerliga regeringarnas envisa passivitet när det gäller att ta itu med skogsindustrins råvaruproblem kvarstår. Jag vill hävda att om inget görs, kommer situationen att förvärras. Fler fabriker inom hela skogsindustrin, sågverk, massafabriker och boardfabriker, kommer att läggas ned, och ytterligare människor blir arbetslösa. I stort sett beror det hela på att regeringen vägrat och tydligen fortfarande vägrar att ta ett samlat grepp över skogsindustrins råvaruförsörjning och framtid. Det behövs krafttag för att ta fram den råvara som krävs för att säkra sysselsättningen i skogsbruket, i sågverk och i massafabriker. Jag vill att regeringen med all kraft manar fram ett sådant ansvar hos de skogsägare som sitter på skogsråvaran och vägrar att avverka. Och jag vill gärna, herr talman — om industriministern skulle tycka det vore ett finare sätt än att framställa önskemål och krav — vädja till industriministern att börja agera för att förhindra en ytterligare utslagning i skogsindustrin.

Herr talman! Jag drar av Thage Petersons senaste inlägg den slutsatsen att han är beredd att medverka till att skogsägare som har fast anställning utanför näringen, dvs. har sin huvudsakliga inkomst från annan källa än skogsindustrin, skulle medelst tvångsåtgärder provoceras att avverka. Jag tror inte på den metoden. Jag tror att vi bör försöka att i samförstånd — där tror jag fackföreningsrörelsen har en avgörande betydelse, eftersom 13 majoriteten av dessa skogsägare är anslutna till fackföreningsrörelsen — med information och upplysning göra alla människor som äger skog medvetna om det ansvar de har. Det är den enda väg som vi kan lösa dessa problem på. Man löser dem inte med fagert tal om strukturplaner.
Herr talman! Såväl socialdemokratiska partiet som löntagarorganisationerna kommer, det är jag helt övertygad om, att ställa upp för en diskussion om åtgärder för att få fram råvaran och hålla sysselsättningen uppe och för att kunna rädda orter och regioner i vårt land. Det är ett gemensamt samhällsintresse, och det ansvaret kommer socialdemokratin även i fortsättningen att visa. Vi kommer heller inte, herr talman, att hindra industriministern att sätta i gång med upplysningskampanjer och olika informationsobjekt för att förmå skogsägarna att öka avverkningen. Huvudsaken är att det kommer fram skogsråvara, så att fabrikshjulen kan fortsätta att snurra så att människor får fortsatt arbete.

Herr talman! Tommy Franzén har frågat mig om regeringen instämmer i utredningens kortsiktiga bedömning eller om regeringen har för avsikt att säkerställa Finnbodas och de andra hotade varvens framtid. I frågan nämns särskilt kommissionens för de mindre och medelstora varven förslag att Finnboda skall läggas ner samt avvecklingen av nybyggnadsverksamheten vid Lödöse och Sölvesborg. Kommissionen överlämnade sitt betänkande till regeringen den 14 november 1979, dvs. för ca en vecka sedan. Kommissionens förslag bereds f.n. inom industridepartementet med sikte på att de skall behandlas i den varvsproposition regeringen har för avsikt att förelägga riksdagen våren 1980. Jag kan därför inte nu uttala mig om kommssionens förslag.

Herr talman! När det gäller Finnboda och de andra varven i landet har turerna varit många under årens lopp. Att lägga ner Finnboda har dock varit Svenska Varvs avsikt alltsedan de tog över verksamheten. Från regeringens sida har det gjorts utredningar som till synes inte har haft annat syfte än att följa nedläggningstankarna. Det har inte varit förutsättningslösa utredningar, som utrett möjligheterna att kvarhålla allt det kunnande som Finnbodas anställda har. Kraven från Stockholms hamn/ Stockholms kommun och länsstyrelsen har förbigåtts med tystnad. De motutredningar som arbetat seriöst med framtida förutsättningar för Finnboda har lagts åt sidan i det stora politiska spelet. Kommissionen för små och medelstora varv har nu sagt sitt och ansluter sig helt till Svenska Varvs nedläggningskrav. Skälen som anges är inte utredningens egna, utan just Svenska Varvs. Kommissionen har inte, enligt vad jag har förstått, förutsättningslöst utrett framtiden, utan bara tagit fram Svenska Varvs inofficiella direktiv: Lägg ner Finnboda. Kommissionen kan ju på sitt sätt liknas vid konsekvensutredningen. De båda huvudsekreterarna har hoppat av utredningen efter bara några veckors medverkan — en händelse som ser ut som en tanke: utredningen har inte försökt göra en objektiv bedömning. Jag skulle vilja fråga: Har industriministern någon förklaring till att huvudsekreterarna lämnade utredningen så kvickt? Regionala utvecklingsfonden har låtit Maynard Shipbuilding, ett i varvskretsar väl ansett konsultföretag, utreda Finnbodas möjligheter till fortlevnad. Maynard Shipbuilding konstaterar, till skillnad från vad kommissionen gjort, att förutsättningarna är goda. Likaså har varvets ledning och dess anställda visat på att förutsättningarna är bra för en fortsatt verksamhet. Kommissionen har inte kunnat bemöta Maynard Shipbuilding annat än med ord. Inget underlag har redovisats. Vidare har kommissionen hemfallit åt att göra en kortsiktig bedömning av läget. Ingen hänsyn har tagits till den internationella uppfattningen att sjötonnaget behöver fördubblas till år 2000. Inte heller har hänsyn tagits till behovet av att spara oljeenergi genom en överföring av långa frakter inom landet från landsväg till sjövägar. Bara ett ytligt betraktande av kommissionens rapport avslöjar dess ihålighet. Det vore skandal om en sådan rapport skulle läggas till grund för tusentalet anställdas framtida försörjningsmöjligheter och Sveriges fortsatta betydelse som sjöfartsnation. Jag skulle vilja ställa några frågor med anledning av det knappa svar som har getts. Industriminister Åsling säger att kommissionens förslag bereds. Men vad sker med de övriga förslagen från de andra utredningarna — Maynard Shipbuilding, länsstyrelsens uttalande och de tre experternas särskilda yttrande — som väl rimligen bör leda till att förhandlingar kommer i gång innan en varvspropostion framläggs, så att regeringen på den punkten åtminstone vet vad den har att följa. Kommer regeringen att följa även de andra förslagen och inte bara förslaget från kommissionen?
Herr talman! Utöver vad jag sagt i svaret vill jag då påpeka att allt material som är relevant i sammanhanget självfallet kommer att användas vid industridepartementets fortsatta beredning av frågan.
Herr talman! Det skulle vara intressant att också få veta vad Nils Åsling har för uppfattning när det gäller att förändra transporterna här i landet. Med tanke på de energibesparingar som kan göras finns det anledning att föra över långväga transporter från landsvägar till kustoch insjöfart.

Detta är naturligtvis en viktig faktor när det gäller att bedöma Finnbodas framtid. En övergång från landsvägstransporter till kustoch insjöfart innebär att man möjliggör beställningar av fartyg av den storlek som just Finnboda och de andra små och medelstora varven kan tillverka. Jag vill därför ställa frågan till industriministern: Avser industriministern att, i motsats till kommissionen, göra en långsiktig bedömning av Finnbodas framtid?

Herr talman! Kurt Ove Johansson har frågat mig om regeringen avser att ge bostadsstyrelsen begärda resurser för miljöförbättringsbidrag och om jag kommer att medverka till att det vid fördelningen tas särskild hänsyn till behoven av miljöförbättringar i de s.k. svåra bostadsområdena i storstadslänen. Bidragsoch finansieringsvillkoren för förbättringar av boendemiljön har efter förslag av trepartiregeringen gjorts mer förmånliga. Ansökningarna om bidrag gäller nu ofta mer omfattande förbättringar av bostädernas närmiljö och avser i ökad utsträckning områden med uthyrningsproblem. Följden av detta har blivit att behovet av medel har ökat. Budgetåret 1977/78 höjdes bidragsanslaget i förhållande till budgetåret före med 5 milj.kr. till 35 milj.kr. Under budgetåret 1978/79 beslutade riksdagen på förslag av regeringen att som tilläggsanslag anvisa 15,5 milj.kr. för det här ändamålet. Det ursprungliga anslaget för budgetåret var 35 milj.kr. Efterfrågan har under det innevarande budgetåret redan överstigit anslaget. Jag har tagit upp frågan om tilläggsanslag, men något beslut av regeringen om extra resurser föreligger inte ännu. fr.o.m. i år är det länsbostadsnämnderna som beslutar om bidrag till medel skall fördelas på nämnderna. För innevarande budgetår har styrelsen Torsdagen den vid fördelningen särskilt beaktat ansökningar för områden där synnerliga skäl 22 november 1979 för förhöjt bidrag föreligger. Detta innebär således att särskild hänsyn tas till behovet av miljöförbättringar i s.k. svåra bostadsområden. Jag utgår från att även medel från tilläggsanslag kommer att fördelas med sådant hänsynstagande. Någon särskild medverkan av mig till detta behövs således inte.

Herr talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för svaret på min fråga. På socialdemokratiskt initiativ infördes 1974 de s.k. miljöförbättringsbidragen. De borgerliga regeringarna har inte följt upp reformen på ett tillfredsställande sätt. Genom bl.a. en otillräcklig medelstilldelning hotas nu flera projekt i t.ex. Malmö av att läggas på is, trots att de tillhör de mest angelägna. När bostadsstyrelsen i augusti fördelade de för ändamålet tillgängliga medlen erhöll Malmöhus län endast 5 milj.kr. av behövliga 14 milj.kr. Vid detta fördelningstillfälle var det endast Malmöhus och Stockholms län som fick stryka på foten. Alla andra län fick det statliga bidraget fullt ut för sina projekt. Tycker verkligen bostadsministern att en sådan fördelningsprincip, som sätter storstadslänen i strykklass, är riktig? Missnöjet med de borgerliga regeringarnas bristande intresse för miljöförbättringar är stort och växer sig allt starkare i många kontaktkommittéer ute i bostadsområdena. Och det är lätt att förstå. Inom bostadsområdena bildas kontaktkommittéer. Hyresgästföreningar och samhällsorgan kopplas in. Hundratals människor intresseras och görs delaktiga i planeringsarbetet. Ett stort antal människor i ett bostadsområde ägnar ideellt kvällar och nätter, många av dem all sin fritid, åt ett projekt Bättre boendemiljö. Exempel finns där planeringsarbetet tagit både månader och år. Och då, när man äntligen skall sätta spaden i jorden, får man beskedet: Pengarna är slut. Att först ge människor förhoppningar om att kunna förbättra sin boendemiljö med egna insatser och sedan svika dem är i sanning, fru bostadsminister, dålig politik. Det är närmast ett cyniskt handlingssätt. Så får man helt enkelt inte behandla människor. Bostadsministerns handlingsförlamning och oförmåga att få fram nödvändiga resurser till miljöförbättringar is.k. svåra bostadsområden, framför allt i storstadslänen, kan inte försvaras. För mig är bostadsministerns passivitet oförklarlig, eftersom det finns ett starkt stöd i den här kammaren för projektet Bättre boendemiljö. Av det svar jag fått förstår jag att bostadsministern har för avsikt att på det här området fortsätta sin djupa törnrosasömn.
Herr talman! Jag tycker att Kurt Ove Johansson tar i litet väl kraftigt. Vi har alltså ökat möjligheterna för den här verksamheten för de svåra v områdena från i normalfallet 1 000 kr. till 3 000 kr. Vi införde lånemöjligheter för den resterande delen, för det var ju så att de företag som har fastigheter i svåra områden inte hade råd att söka bidragen, eftersom de inte kunde finansiera resten av beloppet. De här förändringarna har gjort att vi fått en fantastisk efterfrågan på medel, och jag är mycket glad över det, för detta ger vid handen att nu börjar vi äntligen få en förändring i de dåliga boendemiljöer som kom till under 1960-talet. Vi hade reserver på anslaget på 80 milj.kr. när vi började budgetåret 1978/79. Det visar att då efterfrågades inte medel; företagen hade icke råd att efterfråga dem. Nu har det kommit in väldigt många ansökningar, och vi föreslog en ökning genom tilläggsanslag förra budgetåret på 15,5 milj.kr. Riksdagen var i våras överens om den ram som skulle gälla för budgetåret 1979/80. Vi resonerar nu i regeringen om ytterligare tilläggsanslag för detta budgetår. Kurt Ove Johanssons beskrivning av handläggningen av dessa frågor är totalt felaktig.
Herr talman! När jag ställde frågan om miljöförbättringsbidragen, så var det inte i avsikt att ställa bostadsministern mot väggen utan snarare för att ge bostadsministern råg i ryggen. Det kan ju behövas, om man är litet osäker och sitter med i en regering som styrs av moderater. Den fråga som vi nu diskuterar är ju ytterst en fråga om pengar och fördelningen av dessa. I årets valrörelse tillskrev Hyresgästföreningen i södra Skåne samtliga riksdagspartier och frågade hur de ställde sig till miljöförbättringsbidragen. Så här svarade moderaterna: ” När ansökningarna nu överstiger budgeterade medel måste man enligt vår uppfattning redan under innevarande budgetår allvarligt överväga en utökning. Målsättningen bör vara att täcka samtliga prioritetsgrupper.” Vill man leva upp till den målsättning som moderaterna angav i det här brevet rör det sig om ganska stora summor pengar. Statsrådet skall få en kopia av det här brevet. Det kan ju kännas som fullkornsbröd i ryggraden på bostadsministern, när hon skall prata pengar med sina moderata regeringskamrater. Herr talman! Jag vill dock göra den reservationen att detta moderata brev tillkom i valrörelsen. Det är inte alltid moderaterna menar samma sak efter valet. Att man ökar möjligheterna att få bidrag från 50 till 75 26 ökar inte penningmängden, och det är ändå, statsrådet Friggebo, anslagens storlek som är det viktiga i detta sammanhang.
Herr talman! Uppläsningen av det moderata brevet visar just att det inte behövs extra råg i ryggen vid behandlingen av den här frågan. Jag tror att de hyresgäster som är berörda kan se med tillförsikt på framtiden. När det gäller volymen av penningtillgången har vi dels ökat bidragsan slaget, dels — och framför allt — under de senaste tre åren infört ett nytt Nr 35 lånesystem, som gör att finansieringen totalt sett har ökat mycket kraf Torsdagen den tigt. 22 november 1979 När det sedan gäller fördelningen mellan de olika områdena i Sverige så har av de 27,5 milj.kr. som fördelats i början av detta budgetår nästan 20 milj.kr. gått till storstadslänen och därmed alltså till Stockholm, Malmö och Göteborg.
Herr talman! Det är nog ändå så att bostadsministern behöver litet råg i ryggen, därför att sedan de fem riksdagspartierna blivit tillskrivna i valrörelsen utgjorde deras svar —-jag bortser från statsrådets eget parti, vars svar hon ju bör känna till — en klar markering att de var beredda att satsa på det här området. Såvitt jag förstår har bostadsministern ett avgörande ansvar i den här frågan. Ändå tycks det vara så att den största bromsen när det gäller att åstadkomma mer pengar är bostadsministern själv. Då är det väl inte så konstigt att jag, när jag ville försöka hjälpa till och när jag känner till de besvärligheter som Birgit Friggebo har med sina moderata regeringskamrater i fråga om pengar, använde mig av moderaternas svar för att ge henne den extra råg i ryggen som behövs för att man skall kunna åstadkomma resultat.
Herr talman! Först är det moderaterna som är bromsen. Sedan är det bostadsministern som är bromsen. Kurt Ove Johansson får faktiskt bestämma sig för hur det är. Vårt tidigare handlande i denna fråga visar att regeringen bedömer den som mycket viktig. Den handlingslinjen kommer vi att fortsätta med. Jag har alltså tagit upp den här frågan i regeringen och har därmed inte utgjort någon broms. Vi diskuterar f. n. hur frågan skall lösas till de boendes bästa.
Herr talman! Tycker bostadsministern att den här frågan är så viktig som hon sade i sitt sista inlägg vore det också rimligt att hon såg till att pengarna snarast kom fram. Som jag redan påpekat har en väldig massa människor jobbat i månader och år med projekt som nu är klara, men när man skall starta dessa arbeten får man beskedet att pengarna är slut. Om statsrådet menar vad hon säger är det rimligt att hon också snabbt ser till att de pengar kommer fram som bostadsstyrelsen behöver för att man skall kunna klara de här uppgifterna på ett tillfredsställande sätt.

Herr talman! Bertil Måbrink har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att få ett slut på säpos politiska åsiktsregistrering. Som ett medel för den särskilda polisverksamheten för att hindra och uppdaga brott mot rikets säkerhet m.m. förs polisregister vid säkerhetsavdelningen inom rikspolisstyrelsen. Enligt 2 § personalkontrollkungörelsen får rikspolisstyrelsen i registret anteckna de uppgifter som behövs för den särskilda polisverksamheten. Anteckning får emellertid inte göras enbart av det skälet att någon genom tillhörighet till organisation eller på annat sätt gett uttryck för politisk uppfattning. Någon politisk åsiktsregistrering får således inte förekomma och förekommer ej heller. Med hänsyn härtill föreligger inte någon anledning för regeringen att vidta åtgärder i det syfte som Bertil Måbrink anger

Herr talman! Jag hade inte väntat mig att Håkan Winberg skulle erkänna att säpo bedriver åsiktsregistrering. Men tack ändå för svaret! Trots det vidhåller jag att säpo bedriver åsiktsregistrering. Jag kan berätta för Håkan Winberg att snickaren Leander bara är ett av flera fall där människor nekas exempelvis byggnadsjobb vid objekt med militär anknytning. De har alla varit medlemmar i ett politiskt vänsterparti. Detta är det enda brott som dessa hedervärda människor begått och som renderat dem yrkesförbud i hemliga rättegångar, som borde vara helt främmande för en rättsstat. De har dömts på uppgifter från människor som ställt upp som sladdertackor åt säpo. De har dömts på uppgifter från säpomäns spaning, säpomän som ofta haft en politisk inriktning som befinner sig långt ut på högerkanten, säpomän som är så fixerade vid sin kommunistskräck att de inte ens uppfattat att en person på deras egen arbetsplats arbetat som spion. Jag vill faktiskt ställa frågan om inte den inriktning säpo har, alltså åsiktsregistrering, utgör en fara för rikets säkerhet. Det finns som sagt bevis. Jag har full förståelse för att vissa arbetsplatser måste skyddas från andra länders nyfikenhet. Jag begriper också att det finns människor som är beredda att tillfredsställa dessa länders nyfikenhet. Men det är inte så att människor med en viss politisk åsikt skulle låna sig till en sådan verksamhet. Det är helt andra egenskaper som gör att vissa människor inlåter sig på spioneri. Håkan Winberg bör se till att säpos åsiktsregistrering upphör. Vidare bör alla de människor som hamnar i säpos register och som på grund av detta = nekas vissa arbeten ha den självklara rätten att försvara sig mot anklagelserna — vad de än må gälla. Är Håkan Winberg beredd att tillämpa 13 § i personalkontrollkungörelsen Nr 35 så, att alla som av säpo nekas vissa arbeten också får veta vilken orsaken

Herr talman! Jag vill först och främst vidhålla att någon politisk åsiktsregistrering inte förekommer. Uppgifterna i polisregistret regleras av 2§ personalkontrollkungörelsen. Där stadgas att det ankommer på regeringen att meddela närmare bestämmelser om tillämpningen av föreskriften. Sådana bestämmelser har utfärdats i brev till rikspolisstyrelsen den 22 september 1972 och den 27 april 1973. Det sistnämnda brevets innehåll är hemligt. ”I vårt land finns organisationer och grupper som bedriver politisk verksamhet som innebär att våld, hot och tvång utnyttjas eller kan komma att utnyttjas som medel för att uppnå de politiska syftena. Vissa organisationer har i antaget program angivit att organisationen skall verka för att omvandla samhället med våld. En stor del av sådana organisationers medlemmar kan emellertid antas aldrig komma att medverka till att vad som sålunda uttalats i programmet förverkligas. Enbart tillhörighet till sådan organisation skall därför inte utgöra skäl att anteckna någon i säkerhetsavdelningens polisregister.

Vederbörande måste dels vara medlem i eller sympatisör med en organisation, som enligt sitt program skall verka för att omvandla samhället med våld, dels genom sina åtgärder ha givit anledning till misstanke om att han kan vara beredd att delta i visst slags verksamhet.

Herr talman! Håkan Winberg svarade inte på min fråga om 13 §. Skall man tillämpa den och tala om varför människor har nekats visst arbete? Jag förstår varför man inte kan tala om det. Då skulle man ju tvingas avslöja att man har vägrat den eller den personen arbete just på grund av att han har en viss politisk uppfattning. Jag vill i detta sammanhang berätta för Håkan Winberg om en byggnadsarbetare, medlem i vpk. Han vägrades arbete vid ett militärförråd som ligger en bit ut i skogen. Han lyckades få reda på att den hemliga yrkesförbudsdomen mot honom grundade sig på hans medlemsskap i vpk. Nu vill jag fråga Håkan Winberg: Anser Håkan Winberg att ett medlemsskap i vpk utgör grund för att föras upp i säpos register och dessutom grund för yrkesförbud? Det är alltså vad som har hänt för inte så lång tid tillbaka. Det finns ytterligare 2 fall.
Herr talman! Om Bertil Måbrink hade lyssnat på mina tidigare inlägg hade han hört att han redan fått svar på sin fråga. Enbart anslutning till viss åsiktsriktning medför numera inte att man registreras.

Herr talman! Detta fall och flera andra fall grundar sig enbart på medlemsskap i politiskt parti, Håkan Winberg. Om det nu inte skulle vara så, varför talar man då inte om anledningen för dessa personer? Varför vägras en byggnadssnickare uppe i Hälsingland jobb vid ett militärförråd? Man skulle förbättra ytterskalet på militärförrådet. Var han misstänkt för grova brott eller för spioneri eller vad var det som gjorde att han inte fick detta jobb? Varför inte tala om det? Varför skulle han inte få veta det? Varför skall man döma en person på det sätt som man har gjort i detta fall och i många andra fall?
Herr talman! Jag ser det såsom min uppgift att i denna frågedebatt tala om för frågeställaren vilka regler som gäller. Det har jag också gjort. Jag nämnde personalkontrollkungörelsen och de brev som finns. Får jag dessutom erinra om att i den verksamhet vi nu talar om finns en ingående kontrollmekanism. Vi har rikspolisstyrelsens lekmannaledamöter, som har till uppgift att mycket noggrant följa den verksamhet som bedrivs av säkerhetsavdelningen inom rikspolisstyrelsen. Vidare har riksdagens ombudsmän och justitiekanslern oinskränkta möjligheter till insyn i verksamheten. Själv har jag regelbundna sammanträffanden med rikspolischefen och chefen för säkerhetsavdelningen. Också riksdagens justitieutskott har insyn i verksamheten, och jag kan berätta för Bertil Måbrink att utskottet i höst har gjort studiebesök vid säkerhetsavdelningen och fått informationer. Det läggs alltså ner ett omfattande arbete på att kontrollera att säkerhetsavdelningen följer de bestämmelser som gäller för den.
Herr talman! Frågan är ju hur bestämmelserna tillämpas. Är medlemskap i vpk tillräcklig grund för säpo att föra in någon i register? Och om nu kontrollen är så effektiv, varför upptäcker inte säpo de spioner som finns inom den egna organisationen? Sedan åberopar Håkan Winberg den parlamentariska kommission som finns tillsatt och hävdar att den skulle utgöra något slags garanti. Men där saknas ett parti, vpk. Och hur är det med den parlamentariska kontrollen? Kan de här parlamentarikerna som skall ta ställning till vissa fall kolla upp källmaterialet? Vilka möjligheter har de att kontrollera det material som säpo presenterar för dem en gång i månaden? Enligt en ledamot i den parlamentariska kommissionen har man där över huvud taget inga möjligheter att kolla upp källmaterial. Det säger väl en hel del om denna s.k. parlamentariska kontroll.
Herr talman! Vad beträffar medlemskapet upprepar jag vad jag sade förut. Jag har svarat på frågan. Det förekommer ingen registrering på grund av medlemskap i visst politiskt parti. Om säpos effektivitet är tillräcklig eller inte kan naturligtvis alltid diskuteras. Det gäller all verksamhet som vi bedriver i samhället. Slutligen vill jag säga att den parlamentariska kontrollverksamheten har fungerat underlång tid. Rikspolisstyrelsens ledamöter har möjlighet att gå in i registren och se vad som har antecknats, och det sker också.
Herr talman! Nu är det på det sättet, Håkan Winberg, att i det fall som jag har talat om — jag skall hålla mig till ett av flera fall — har personen i fråga fått beskedet: Du får inget snickarjobb vid den här militära förläggningen på grund av att du är medlem i vpk.

Herr talman! Anders Björck har med hänvisning till televerkets beslut att införa två nya tjänster för textkommunikation, teletex och telefax, frågat mig dels om det är rimligt att televerket utan beslut av riksdag och regering utsträcker sitt faktiska monopol på det sätt som nu sker, dels, om så inte är fallet, vilka åtgärder jag ämnar vidta för att garantera en rimlig konkurrens när det gäller nya elektroniska tjänster som kan vara aktuella i detta sammanhang. Statsmakterna har bestämt verksamhetsområdet för televerket. Verket skall tillse att samhällets och enskildas behov av telekommunikationer tillgodoses. De nya tjänsterna för textkommunikation, telefax och teletex, är exempel på nya, moderna former av telekommunikation som baseras på elektronisk teknik. Dessa tjänster kan komma att få stor betydelse för en rationell informationshantering inom näringsliv och förvaltning. Det är därför viktigt att nya telekommunikationssystem blir så effektiva som möjligt. Televerket har ett samordnande ansvar för utvecklingen av dessa system. Anders Björck säger i sin fråga att televerket avser att direkt prioritera eller styra de nya tjänsterna till ett användande av televerkets egen utrustning, trots att det finns gott om annan utrustning som håller hög teknisk standard. Detta kan enligt Anders Björck betecknas som att televerket utsträcker sitt faktiska monopol utan beslut av riksdag och regering. Det är i och för sig riktigt att televerket avser att tillhandahålla hela kommunikationskedjan, alltså även abonnentutrustningar, för de nya tjänsterna. Detta gör man inom ramen för sitt systemansvar. Enligt den information som jag inhämtat kommer emellertid tjänsterna att utbjudas i konkurrens med privata system för textkommunikation. Televerkets faktiska telefonoch telexmonopol får enligt min mening inte innebära att verket därvid ges ett otillbörligt försteg i konkurrensen. Utvecklingen går mycket snabbt inom området elektronisk informationsöverföring, och efterfrågan på marknaden bör styra vilka tjänster som skall tillhandahållas. Fördelarna med den tekniska utvecklingen måste också kunna tillvaratas samtidigt som de långsiktiga samhällsintressena tillgodoses. Jag kan försäkra att jag noga följer utvecklingen inom teleområdet, och jag kommer självfallet, om det blir nödvändigt att vidta åtgärder för att garantera en rimlig konkurrens när det gäller nya tjänster. Såvitt jag kan bedöma krävs för tillfället inga särskilda åtgärder från min sida.
Herr talman! Jag ber att få tacka herr kommunikationsministern för svaret på min fråga. Det ligger i konsumenternas intresse att vi har så få monopol som möjligt. Detta gäller också och inte minst den offentliga sektorn. Det är ju där vi i praktiken har att räkna med sådana monopol i dag. Endast mycket speciella skäl får föranleda att vi accepterar monopol. Vi har nu framför oss en rad nya tjänster tack vare den moderna elektroniken, som måste få utvecklas utan begränsande monopol. Det finns dess värre besvärande tendenser hos televerket i riktning mot att få ett monopol på detta område. Trots allt tal om att det bara rör sig om försök och tester handlar det om att försöka få faktiskt monopol på telefaxoch teletexområdet, som behandlas i min fråga. Jag skulle också kunna räkna upp en rad andra områden. Televerket har monopol på telelinjerna. Det är självklart och naturligt, och ingen ifrågasätter detta. Men televerket har också möjligheter att utestänga tjänster på elektronikområdet genom att det har hand om produktgodkännande av ny materiel. Man godkänner självklart sin egen, men man skall också godkänna de värsta konkurrenternas materiel. Detta är icke rimligt. Televerket kan välja mellan att godkänna eller underkänna, men man kan också — vilket hänt — fördröja godkännande av konkurrenternas materiel. Detta är orimligt. Jag tycker det är viktigt att regeringen och herr kommunikationsministern tar itu med dessa problem. Televerket måste naturligtvis få klart för sig de riktlinjer som skall gälla för framtiden. Dessa måste gå ut på att några monopoltendenser inte kan tolereras, även om televerket anser att det bara gäller utvecklingsprojekt eller provförsök. Jag vill understryka att en statlig utredning, informationsteknologiutredningen, just nu sysslar med denna typ av frågor och är inne i ett arbete som går ut på att lägga förslag till regering och riksdag om riktlinjer på området. Herr talman! Jag tror det vore bra i framtiden om någon annan myndighet än televerket fick ansvaret för typgodkännande av nya utrustningar. För kommunikationsministern som gammal jurist bör detta med jäv inte vara någon okänd företeelse. Det är just detta som föreligger här. Herr talman! Jag tycker andan i herr kommunikationsministerns svar är alldeles utmärkt, och jag tackar än en gång för det. Det är bara den sista meningen som gör mig litet tveksam. Den handlar om att det för tillfället inte finns behov av några åtgärder. Jag tycker nog trots allt att det finns behov av vissa initiativ på området.
Herr talman! Jag håller med Anders Björck om att det finns en del problem på detta område och att det inte i alla delar är lyckat som det är. Jag har redan haft överläggningar med televerket om detta, och jag skall också ha överläggningar med televerkets konkurrenter inte minst på materielsidan. Jag avser att bevaka detta, och jag är övertygad om att Anders Björck kommer att tillse att jag gör det.

Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat mig om jag vill medverka till att trafiken på Enköpingsbanan snarast kan återupptas. Frågan har ställts mot bakgrund av att trafiken på bandelen Uppsala-Enköping är inställd t.o.m. den 15 juni 1980 på grund av arbete med ny motorväg vid Enköping. Uppläggningen av trafiken mellan Uppsala och Enköping är i första hand beroende på vilken ställning trafikhuvudmannen intar. Jag kommer därför att utan dröjsmål ta kontakt med huvudmannen i ärendet.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga. Jag är glad över den positiva framtoning som kom fram i de sista meningarna av svaret. Detta kan tyckas vara en mycket lokal och kanske ”bypolitisk” fråga. Jag tror dock att kommunikationsministern sedan jag har föredragit några som jag tycker intressanta siffror kommer att hålla med mig om att det trots allt gäller en fråga som har en viss principiell betydelse och som har relevans också på andra håll i landet i den trafiksituation som vi just nu har. Bakgrunden är den att den lilla järnvägssträckan mellan Enköping och Uppsala har tillhört de s.k. trafiksvaga bandelarna. Godstrafiken har för länge sedan upphört att spela någon roll, och man har haft en ganska liten persontrafik. Vad som nu har hänt är att det har byggts en ny och naturligtvis välmotiverad förbifart vid Enköping, en sedan många år efterlängtad motorväg. Men därmed har man också klippt av järnvägen utan att bry sig om att föranstalta om någon viadukt vid motorvägen, så att järnvägstrafiken kan fortsätta. Detta skulle i och för sig kanske bara ha kostat en bråkdel av vad hela motorvägsbygget har kostat, vilket också är ganska intressant. Bakom denna åtgärd ligger naturligtvis utredningar. SJ framlade 1971 en nedläggnings-PM, där antalet resor på järnvägssträckan beräknades till ungefär 180 000 per år. Länsstyrelsen, som gjorde en utredning år 1974, tog fasta på det antalet, vilket sedan har legat till grund för vissa beslut. Verkligheten har emellertid blivit litet annorlunda, och det är det som är det intressanta och principellt betydelsefulla. Våren 1978 gjordes 200 000 resor mellan Uppsala och Enköping. Vid den tiden hade verksamheten vid Upplands Lokaltrafik AB kommit i gång, och större delen av dessa resor företogs med buss. Under våren 1979 fördubblades antalet resor till 400 000. Från mars till oktober i år, dvs. fram till alldeles nyligen, har resefrekvensen ökat med ytterligare 40 26 måndagar t.o.m. fredagar. Slår man ut utvecklingen på årsbasis skulle man komma upp till en halv miljon resor per år mellan Uppsala och Enköping, alltså betydligt mycket mer än de 180 000 resor som man tidigare räknade med. Det uppges från Upplands Lokaltrafik att det är svårt att förutsäga utvecklingen under vintern, men normalt blir det en kraftig ökning under den årstiden. Man kanske kan räkna med en ökning på upp till 15 96, och under sådana förhållanden kan det bli besvärligt att klara trafiken eftersom det blir svårigheter att få tillräckligt med bussar, förare osv. Man kan då fråga sig varför det har blivit på detta sätt. Från Upplands Lokaltrafik meddelas — och det gläder mig att kommunikationsministern kommer att vända sig till Upplands Lokaltrafik, så att han kan få uppgifter härom — att man har gjort ordentliga reseundersökningar och försökt anpassa tidtabellerna så att de skulle passa folks arbetsresor och andra resor. På den punkten skiljer man sig från vad som gäller beträffande SJ. När denna fråga var ute på remiss bl.a. till Upplands Lokaltrafik och företaget då påpekade att SJ:s tider på denna lilla järnvägssträcka var helt felaktigt upplagda, framhölls det från SJ att det inte skulle vara lönt att ändra på dem, eftersom bandelen ändå bär sig så dåligt. Men det är bra om kommunikationsministern tar kontakt med UL, dvs. Upplands Lokaltrafik, och får studera siffrorna. Kanske kan han då medverka till att trafiken på denna bandel kommer i gång igen. Som det verkar är avsikten att trafiken aldrig någonsin skall återupptas.

Herr talman! Herr Söderqvist anförde intressanta siffror. Man skulle alltså nu på årsbasis ha en beläggning av i runt tal en halv miljon resande mellan Enköping och Uppsala. Jag kan dock inte på rak arm säga vad det innebär i form av ekonomiskt underlag. Jag har i denna typ av ärenden den allmänna uppfattningen — det kan inte gälla som generell regel, men det bör vara ett riktmärke — att huvudmannens inställning skall vara avgörande för hur trafiken ordnas. Det gäller inte minst med tanke på att huvudmannen, om järnvägsalternativet blir dyrare, går miste om medel som denne då skulle kunna använda till någonting annat. Jag tycker att den typ av beslut som är en följd av riksdagsdirektiv rimligtvis bör fattas av den lokale huvudmannen, som får göra en avvägning av om en spårförbindelse är så angelägen att man är beredd att ta på sig en merkostnad för den. Om det nu är så, som herr Söderqvist angivit, att det rör sig om 500 000 resor per år, gäller det ett så pass betydande antal att man efter en anpassning av tidtabellen till folks önskemål kanske inte kommer att finna det dyrare att ha en järnvägsförbindelse. Men det är en fråga som får klaras ut i de diskussioner som skall följa mellan främst huvudmannen och SJ.
Herr talman! Det är klart att bussar kan ersätta en järnväg, men en järnväg kan aldrig ersätta bussar, utan det måste bli fråga om både-och. Det intressanta i detta sammanhang —och som många gånger, inte bara i detta fall, har varit typiskt när det har gällt sådana här frågor — är den stelbenthet som det i olika distrikt har funnits hos SJ. Man har inte velat ändra tidtabellerna så att de anpassas efter den verkliga trafikintensiteten i området. Jag tror att detta är ett fall där det är ganska tydligt att det har varit på det sättet. Man har inom Upplands Lokaltrafik AB faktiskt uttryckt förvåning över att kommunikationsdepartementet inte har kollat upp dessa siffror, när det har varit aktuellt för SJ att göra sig av med denna bandel. Det är klart att det måste göras en avvägning mellan kostnaderna. Men med hänsyn till den kraftiga ökning av resandet som här har uppstått och som är unikt — det går lätt att kontrollera hur det är med den saken — finns det starka skäl för att se till att den extra miljon eller vad det kan kosta att bygga en viadukt över motorvägen skaffas fram. Spårbunden trafik kommer förmodligen att bli mer betydelsefull, inte bara på detta ställe utan också på många andra. Det finns alltså all anledning att inte riva upp fler järnvägskilometrar i detta land.
Herr talman! Jag kan naturligtvis inte ge något generellt löfte här och nu. Men om man har en mycket starkt ökande resandeström och det finns ett starkt intresse från den lokale huvudmannen att här ha spårbunden trafik, får man bryta med statens järnvägar och försöka komma fram till en uppgörelse. Det är klart att man inte skall omöjliggöra detta genom att inte ha denna viadukt. I värsta fall får vägverket ta på sig den kostnaden. Det får i denna del helt enkelt göras en samhällsekonomisk kalkyl. Vägverket är ju inte direkt berört av denna uppgörelse. Men detta måste man naturligtvis göra en översiktlig bedömning av — jag delar den uppfattningen.

Herr talman! Rune Torwald har med hänvisning till sin motion 1978 79:14 och en IMCO-rapport frågat mig om jag är beredd att vidta snara åtgärder för att trygga den svenska kustsjöfartens konkurrenskraft och, om svaret är ja, vilka åtgärder som kan komma i fråga. Frågan gäller den speciella tillämpning av vissa skeppmätningsregler som Västtyskland hävdar i strid mot en entydig IMCO-rekommendation. Denna tyska tillämpning ger fördelar för tyskt tonnage av viss storlek och konstruktion. Västtyskland har förbundit sig att tillämpa IMCO-rekommendationen för tonnage som kontrakterats senare än mars 1979 men har sagt sig inte kunna ändra tillämpningen för existerande tonnage. Denna utfästelse gäller endast under förutsättning att övriga stater tillämpar skeppmätningsreglerna enligt IMCO-rekommendationen. Frågan har behandlats i IMCO i oktober 1979. Sverige intog i IMCO den ståndpunkten att man borde hävda IMCO-rekommendationen. Vid en informell omröstning visade det sig att tio stater röstade för det svenska förslaget, medan tio stater var beredda att av konkurrensskäl tillämpa den tyska mätmetoden. Bland de senare staterna fanns Norge och Danmark. Kommer den tyska mätningen till användning även i andra länder, kan vi av konkurrensskäl bli tvingade att i strid med tidigare nämnda IMCO rekommendation även tillämpa tysk mätmetod. Vi har ännu inte fått uppgifter om att så har skett. Om Rune Torwald med sin fråga även avser andra åtgärder till stöd för den svenska kustsjöfarten vill jag meddela att stödet till den mindre skeppsfarten kommer att behandlas i den sjöfartspolitiska proposition jag räknar med att föreslå regeringen att lägga fram under våren 1980.